Herr talman! Jag delar helt det Helena Bargholtz sade när det gäller att våga anställa människor oberoende av vilken hudfärg de har eller om de har ett utländskt namn. Jag tycker nästan att det är skamligt att det inte sker i ett land som Sverige, som borde vara mer upplyst. Men vi vet tyvärr att diskriminering förekommer. Det är också därför som man har skärpt lagen mot etisk diskriminering. DO har fått ett speciellt uppdrag att följa detta och även informera om och göra tydligt för arbetsgivarna vad som gäller för att man ska kunna följa den här lagstiftningen. Det arbetet pågår.

Herr talman! Det är vid sådana här tillfällen man märker att ett år går väldigt snabbt, och än en gång står vi vid slutet av en långt utdragen budgetprocess, som inleds tidigt på våren och vandrar i flera steg ända fram till julen. Det mesta känner vi igen. Det är därför lätt att konstatera att det som sades förra hösten i samma ärende är lika aktuellt ett år senare. Därför ska jag hålla mig mycket kort. Budgetramarna ligger fast sedan den 18 november. Eftersom vårt förslag till ramar ej vunnit majoritet har vi i form av ett särskilt yttrande övergripande och kortfattat redovisat våra alternativ. Mot bakgrund av detta deltar vi därför inte i det nu aktuella beslutet om anslagsfördelning. Vi har i våra motioner Fi209 och Fi507 redogjort för en besparing och fördelning på utgiftsområdet som vi anser rimliga mot bakgrund av behovet att allmänt minska statens utgifter. Jag vill bara nämna två områden speciellt. Det ena är förslaget att sammanföra Riksrevisionsverkets och Det ska bli intressant att till våren få ta del av vad den nu sittande Riksdagskommittén har att komma med i den riktningen. Sverige avviker på olika sätt jämfört med t.ex. andra EU-länder, bl.a. genom att Riksrevisionsverkets oberoende eller verksamhet inte är reglerad i lag eller grundlag. Riksrevisionsverket är den enda statsrevision i Europa som styrs av en regerings årliga anvisningar för verksamhetens inriktning och rapportering. Det andra området är besparingen på SCB. Detta är kopplat till kostnaden för den registerbaserade Folk och bostadsräkningen och inrättandet av ett yrkesregister, som vi avvisade så sent som för ett par veckor sedan. Över huvud taget borde vi det kommande året inleda en mer principiell diskussion om den offentliga statistikens omfattning och nytta. Majoriteten anslår för nästa år närmare 385 miljoner kronor till SCB, vilket är en mycket stor summa. Det finns anledning att återkomma till detta. Till slut, herr talman, har vi moderater även en reservation under mom. 5 som handlar om analys av pensionärernas ekonomiska och sociala situation. Utskottet för ett långt resonemang som borde ha landat i något annat än ett rent avslagsyrkande. Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Ekonomi är hushållning. Viktiga redskap för en effektiv hushållning av de offentliga resurserna utgör de myndigheter som finns under detta utgiftsområde. Det gäller allt från SCB och Ekonomisk politik handlar också i stor utsträckning om prioriteringar mellan statsbudgetens alla utgiftsområden. Genom en avvägning mellan alla utgiftsområden vill vi kristdemokrater ytterligare öka resurserna för kommuner och landsting och därmed förstärka sjukvård, äldreomsorg och skola. Detta föranleder oss kristdemokrater att föreslå riksdagen en generell besparing på 5 %, som gör 79 miljoner kronor. Denna besparing föreslås dock mot bakgrund av de budgetförutsättningar som en passiv socialdemokratisk näringspolitik skapat. Samtidigt som myndigheterna inom detta utgiftsområde bidrar till en god förvaltning finns det fog för en viss oro för överlappningar och dubbelarbete mellan myndigheter men också för brister vad gäller uppföljning och utvärdering. Det måste helt enkelt till krafttag från riksdagens sida för att få en konkret återrapportering om vad som görs med eller av investerade resurser. En särskild utvärderingsgrupp inom finansutskottet har med all säkerhet, herr talman, lyckats påskynda en sådan översyn av regeringen där effektmålen konkretiseras, för att riksdagen lättare ska kunna bedöma vad som blir resultatet av våra prioriteringar. Riksdagen måste vara mycket försiktig med ytterligare anslag så länge resultats och kvalitetsuppföljningen är bristfällig. Det är ett faktum att t.ex. etik och regeldisciplin behöver stärkas på finansmarknaden, men här behövs ett paket av åtgärder, inte minst från finansmarknadens egna aktörer. Det duger inte att bara skjuta till pengar utan att veta vad som rent kvalitativt kommer ut av det. Nu skriver utskottsmajoriteten i år igen i betänkandet att man inte kan tillstyrka "sådana opreciserade och svepande besparingar", vilket även i år enligt min bedömning är enkel retorik. Besparingar kan vara av osthyvels eller tårtspadekaraktär, som jag också sade förra året. Vi föreslår osthyveln, och så får myndigheterna själva peka ut vad som ska sparas i den egna verksamheten. Det som majoriteten nu lite nedlåtande betecknar som oprecist och svepande är ju en teknik som de själva tillämpat här i riksdagen och i andra sammanhang, t.ex. det kraftiga sparbetinget i konsolideringsprogrammet för några år sedan på bl.a. just de här myndigheterna. Vi har tidigare i höst och andra år i parti och kommittémotioner lagt fram våra förslag till inriktning av den ekonomiska politiken och av budgetpolitiken. Riksdagen har även i år valt en annan inriktning, och därmed är vi fortsatt bundna av en stundom passiv och ibland kontraproduktiv näringspolitiks effekter, som permanentar dåliga eller i alla fall långt sämre förutsättningar för Sverige än vad Sverige förtjänar. Vi deltar således inte i detaljbesluten och avstår från reservationer och yrkanden i det här ärendet.

Herr talman! Ledamöter, åhörare! Liksom myntet har två sidor kan man se på verkligheten från olika håll. Vi har i den här talarstolen talat om att den svenska ekonomin är god, men det finns också en baksida, som ser annorlunda ut. Det är en verklighet där mer än 100 000 människor har varit arbetslösa mer än ett år och har hamnat i en ovärdig karusell av åtgärder och kamp för att inte bli utstämplade, där 200 000 människor under 90-talet uppburit socialhjälp under mer än fyra år sammanlagt och där svenska pensionärer får sitta bredvid och se på medan köpfesten pågår. 210 av 289 kommuner i landet tappar folk. Vi närmar oss en lågkonjunktur - när och hur djup vet ingen i dag, men vi vet att den kommer. Nu, i högkonjunktur, finns möjligheten att göra de strukturförändringar som behövs. Centerpartiet har lämnat förslag på flera sådana, och regeringen väljer att inte göra några. Herr talman! Riksdagen har den 18 november 1999 i ett första steg av budgetprocessen ställt sig bakom regeringens, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budgetförslag för år 2000. Det innebär att riksdagen nu har låst såväl utgiftstak som ramar för de 27 utgiftsområdena samt fattat beslut om de skatte och avgiftsförändringar som ska ske nästa år. Centerpartiets förslag till utgiftstak överensstämmer med regeringens, men vår fördelning på utgiftsområdena skiljer sig däremot rejält. För budgetåret har Centerpartiet i motion Fi509 på utgiftsområde 2 lagt förslag som innebär att den samlade anslagsnivån understiger den ram riksdagen lagt fast med 84,9 miljoner. Det är i detta läge inte meningsfullt att driva våra krav vidare, men vi vidhåller vår uppfattning. Centerpartiet har i sin ekonomisk-politiska motion visat att det är nödvändigt att i framtiden minska statens utgifter. Det får inte vara så, mot den bakgrund jag nyss inledde med, att den offentliga administrationen växer organiskt och automatiskt samtidigt som ensamma mammor inte klarar sin grundläggande ekonomi och pensionärerna får sitta där med tomma plånböcker. Centerpartiet har därför föreslagit ett moratorium som är avsett att ge tid att värdera och prioritera. Avsikten är alltså att stoppa den automatiska utgiftsökningen på myndighetssidan. Vi har därför föreslagit att ett antal myndigheter inte ska få sina anslag automatiskt uppräknade inför år 2000. Det innebär en real besparing under året. Det innebär inte ett stopp för all utgiftsökning på området. Vissa särskilt motiverade ökade anslag kan medges mot bakgrund av t.ex. ökade arbetsuppgifter eller nya arbetsområden. Men generellt sett finns det möjlighet att man t.ex. genom gjorda datorinvesteringar effektiviserar arbetet. Vidare bör varje myndighet se över sin verksamhet för att rensa ut eller förenkla arbetsrutiner. Enklare regler är av värde för hela samhället och innebär också en besparing. Majoriteten har valt att avslå vårt förslag med motiveringen att det inte innebär några realt ökade anslag för myndigheterna. Men vår avsikt var ju att så inte skulle vara fallet. Det är synd att vi inte har fått majoritet för det här förslaget. Med detta vill jag påpeka att vi fortfarande står bakom det som vi har motionerat om, men vi har inga yrkanden. Tack!

Herr talman! Jag kan också konstatera att riksdagsmajoriteten har valt en annan riktning för den ekonomiska politiken. I och med att budgetramarna nu är fastställda finner vi ingen anledning att reservera oss. Utan vi redovisar våra synpunkter i form av ett särskilt yttrande. Folkpartiet anser inte att en registrerad folk och bostadsräkning ska genomföras. Vi vill därför inte att SCB ska tilldelas medel till yrkesregistret. Vi vill dra in anslag för genomförande av folk och bostadsräkningen och de nya anslag som föreslås i budgeten för området A7. Vi vill också minska SCB:s budgetanslag A6 med 6 miljoner som ska gå till det ändamålet. Herr talman! Det är viktigt att den ekonomiska politiken inte blir för kortsiktig. För att man ska motverka detta krävs att debatten när det gäller dessa frågor blir långsiktig och att det finns källor och kunskap. Konjunkturinstitutet bidrar med en stor del av de viktiga underlagen för en ekonomisk-politisk debatt. Det är därför angeläget att Konjunkturinstitutets arbete med att utveckla medelfristiga prognoser prioriteras. Det medelfristiga underlaget kan användas för mer operativt politiskt arbete. Herr talman! Under den senaste tiden har chefstillsättningar uppmärksammats i debatten. Chefstillsättningar får inte vara eller kunna misstänkas vara partipolitiskt motiverade. Det måste betonas att det är kompetensen som är avgörande. Vi tycker inte att det har gjorts tillräckligt i det här sammanhanget. Det är viktigt att Regeringskansliet och regeringen ändrar sitt sätt att arbeta med chefstillsättningen. Sverige har en i ett internationellt perspektiv svag granskningsmakt. Konstitutionsutskottets granskning av regeringen är starkt partipolitiserad. Riksdagens revisorer har förhållandevis små resurser. Det organ som har det personellt och ekonomiskt starkaste granskningsmaterialet är Riksrevisionsverket. Men vi vet att Riksrevisionsverkets oberoende inte är grundlagsreglerat. Regeringens detaljstyrning är förhållandevis omfattande. Riksrevisionsverkets generaldirektör tillsätts och avsätts av regeringen. Hon eller han kommer därför i en stark beroendeställning till regeringen. Herr talman! Folkpartiets slutsats när det gäller detta är att ett nytt starkt revisionsorgan, riksrevisionen, ska inrättas. Det bör ligga under riksdagen och tillföras resurser från Riksrevisionsverket men också från Riksdagens revisorer. Det bör ges en ställning liknande den som Riksbanken nyligen har fått. Det är viktigt att riksdagens och Riksdagskommitténs arbete leder fram till en sådan förändring. I avvaktan på en nödvändig omstrukturering av riksrevisionsorganisationen accepterar vi, herr talman, de framlagda budgetarna för såväl RRV som ESV. Riksgäldskontorets huvudsakliga uppgift när det gäller in och utlåningsverksamhet avser andra statliga myndigheter och aktörer på penningmarknaden. Riksgäldskontoret bör ej bedriva verksamhet riktad direkt mot privatpersoner. Denna verksamhet är dyrbar per kund och ligger inte inom ramen för riksgäldens primära uppgifter utan innebär en olämplig konkurrenssnedvridning.

Herr talman! Samhällsekonomi och finansförvaltning låter inte särskilt spännande, men jag vill påstå att det är ett viktigt utgiftsområde som rymmer 23 olika anslag till verksamheter som är inriktade på att planera, underlätta och kontrollera att statliga åtaganden sköts på ett så korrekt och effektivt sätt som möjligt, som kd så fint uttrycker det i sin motion. Jag skulle bara vilja tillägga: och till medborgarnas fromma. Några exempel är Finansinspektionen, som någon redan här nämnt, Europeiska utvecklingsbanken, Konjunkturinstitutet och Riksgäldskontoret. Målet för utgiftsområde 2 är att statsförvaltningen ska bedrivas effektivt och i det allmännas intresse. Finansinspektionen har till uppgift att bidra till stabiliteten i det finansiella systemet genom tillsyn av enskilda finansiella institut och verka för ett gott konsumentskydd. Det är viktiga uppgifter som också är bra, och det är av intresse för medborgarna att inspektionen får resurser för att göra ett bra jobb. Det tycker inte Centern, som Lena Ek redan har talat om för oss. Centern föreslår i sin motion att man ska minska anslaget till Finansinspektionen med hela 17 miljoner. Vill verkligen inte Centern och Kristdemokraterna, som vill ge 7 miljoner mindre nästa år, ha en bra och effektiv kontroll av den finansiella sektorn? Centern föreslår att hela utgiftsområdet ska minskas med nästan 85 miljoner i jämförelse med regeringens förslag utan att, som Lena Ek själv sade, redogöra för konsekvenserna i form av mindre verksamhet och förmodligen personalnedskärningar. Centern säger i sin partimotion att man inte vill ha en svällande statlig förvaltning. Nu hävdar utskottet att det inte är realt höjda anslag utan fastmer ersättning för, som i Konjunkturinstitutets fall, ökade utgifter för premier till avtalsförsäkringar för nästa budgetår. Och detta gäller merparten av de resurstillskott som utgår till övriga myndigheter. Det är bara Statistiska centralbyrån, Kammarkollegiet och Finansinspektionen som av olika skäl får resurstillskott. Moderaterna föreslår 75 miljoner mindre än regeringens förslag. Det beror mycket på att man vill ha en ändring av revisionsverksamheten, som vi har hört av Anna Åkerhielm. Riksdagskommittén har, som också har sagts tidigare, tillsatt en arbetsgrupp som ska titta på hur budgetprocessen fungerar och en arbetsgrupp som ska arbeta med revision och uppföljning. I den grupp som behandlar budgetprocessen, där jag själv deltar, har vi talat mycket om att det utförs väldigt mycket dubbelarbete i detta hus. Det skulle förvåna mig mycket om man inte också i revisionsgruppen skulle ha upptäckt detta. Ändå, herr talman, skriver moderaterna motioner om att man ska ändra revisionsverksamheten just i dag. Det kan ju bara bli ett svar på dylika motionsyrkanden: avslag. Det är inte realistiskt att tro att riksdagen mitt under pågående utredning, dessutom ledd av en moderat, skulle fatta ett beslut i denna fråga innan arbetsgruppen har gjort sin redovisning. Herr talman! Jag började med att påstå att det här är ett viktigt utgiftsområde. Vid en genomläsning av propositionen, motionerna och de överväganden som finansutskottet har gjort i sitt betänkande med anledning av dessa blir det en klar bild av att det är viktigt för medborgarna på olika sätt att de här utgiftsområdena fungerar. Det är bra att vi har ett riksgäldskontor som ges förutsättningar att på ett för Sveriges del bra sätt handha statsskulden. Det är bra att vi t.ex. har Riksrevisionsverket, Konjunkturinstitutet och Statistiska centralbyrån som ges resurser för att skapa bra underlag för de beslut som ska fattas av riksdagen och regeringen. Det är beslut som berör hela svenska folket. Någon kanske undrar varför jag inte har nämnt Folkpartiet. Det beror på att det, precis som Bijan Fahimi sade, är samma motionsyrkande som vi har behandlat i åtskilliga år, nämligen att Statistiska centralbyrån inte ska göra någon folk och bostadsräkning. Riksdagen har emellertid gång på gång uttalat sig för att SCB ska göra folk och bostadsräkningen. Så är förslaget även denna gång. Herr talman! Med denna enkla rapsodi om vad som rör sig inom samhällsekonomi och finansförvaltning yrkar jag bifall till hemställan i finansutskottets betänkande nr 2 och avslag på reservationen, där moderaterna i ensamt majestät anser att regeringen, när det gäller statistik och konsekvensanalyser i ett genusperspektiv, redan vidtar en mängd åtgärder på området. Med den motiveringen avslår man motionerna. Utskottets majoritet tycker däremot att det är bra att jämställdhet och genusperspektiv är ett prioriterat område i regeringens politik. Nämnden för offentlig upphandling ingår också i detta utgiftsområde. I går lämnade den parlamentariska upphandlingskommittén ett delbetänkande som heter Effektivare offentlig upphandling för fortsatt välfärd, trygghet och tillväxt - en rubrik som ger en bild av den målsättning som man i fortsättningen bör ha för offentlig upphandling. Vet ni att den offentliga sektorn gör drygt 200 000 upphandlingar till ett värde av ca 400 miljarder kronor? Sådana siffror inger respekt, och man förstår att det här verkligen finns möjligheter att påverka samhällsutvecklingen. Det har också Åke, Per, Göran, Owe - ja, nio herrar förstått som i går på DN Debatt tog avstånd från förslagen i Upphandlingskommitténs betänkande. Man säger att miljökrav är okej - sådana kan man ställa på företaget - men att tillämpa en viss jämställdhetspolitik eller att uppfylla vissa arbetsmarknadskrav, nej, se det går inte för sig, det leder in på fel väg, enligt de nio herrarna, företagsledare och vd:ar i SAF och olika branschförbund. Herr talman! Det skulle vara intressant att veta vad kvinnliga företagare och mina meddebattörer här har att säga i denna fråga. Så nog behövs det att vi är många i både riksdag och regering som arbetar med och tycker att det är viktigt med jämställdhet.

Herr talman! Talaren kritiserar Centerns besparingsförslag på utgiftsområde 2, som innebär en besparing på 85 miljoner kronor för de myndigheter som ingår i detta utgiftsområde. Samtidigt är anslaget totalt sett enligt förslaget 1 578 345 000 kr, och detta i en budget där man t.ex. har valt att inte höja pensionstillskottet till pensionärerna. Det är viktigt att myndigheter har ett besparingskrav på sig och att det inte sker en automatisk uppräkning av myndigheters olika anslag. Därför tycker jag att det är ett väldigt vettigt förslag som Centerpartiet har lagt fram när det gäller utgiftsområde 2.
Herr talman! Det hoppas jag innerligt, att Lena Ek tycker att hennes egna förslag är vettiga. Det vore ju förfärligt konstigt annars. Nu har vi socialdemokrater tillsammans med Vänstern och Miljöpartiet gjort en annan bedömning. Att de myndigheter och institutioner som Centern vill dra ned på kan sköta sin verksamheter är väl så viktigt för medborgarna. Det är viktigt för att hela det finansiella systemet och framtagandet av underlag för beslut ska fungera. Så vi har kommit till olika uppfattning där, och det får vi väl leva med, Lena Ek.
Herr talman! Självklart är det väldigt viktigt att det sker en effektivisering och en utveckling av statens förvaltning och att det finansiella systemet fungerar. Men det är ju inte samma sak som att man med automatik ska ha uppräknade anslag år efter år. Effektivisering kommer inte alltid till stånd på grund av att det finns mera pengar, utan effektivisering handlar om hur man leder verksamheten.
Herr talman! Självklart motsätter vi oss inte effektivisering och att arbetet kan göras bättre. Det finns många bevis på detta i budgeten. Det är många olika grupper och enskilda människor som arbetar med det. Som tidigare har nämnts här har vi Riksdagskommittén som tittar på budgetprocessen och möjligheterna att göra uppföljning och revision just för att rätta till sådana saker som kan betraktas som felaktiga, så det har vi ingalunda glömt bort. Men jag vänder mig emot att Lena Ek upprepar detta med automatiska resurstillskott. Det är inte på det viset, utan det finns skäl för att vi tillstyrker de reala resurstillskotten.
Herr talman! Lisbet Calner frågar om inte Kristdemokraterna vill ha en bra finansinspektion. Självklart vill vi det. Jag tror inte att någon i denna kammare, inklusive Lisbet Calner, menar att några miljoner mer i ökade resurser för Finansinspektion skulle betyda att just socialdemokraternas siffra skulle vara den optimala. Finansutskottet har en utvärderingsgrupp, och den har ju visat att effektmålen och resultatstyrningen behöver förstärkas. Då ska man inte falla i farstun med en gång så fort det behövs en uppstramning. Vi kan gott invänta det utvärderingsarbetet. Det tycker jag verkar klokt. Det faktum att det behövs etik och disciplin på finansmarknaden betyder ju inte nödvändigtvis att Finansinspektionen omedelbart ska ha mer resurser, även om det säkert är angeläget. Det behövs ju en uppryckning på finansmarknaden över huvud taget. Men det har jag inte hört Lisbet Calner säga någonting om.
Herr talman! Jag har suttit i Finansinspektions styrelse i många år, och jag vet att det behövs resurstillskott just för att klara av det sista som Per Landgren nämnde. Det behövs många kunniga och kompetenta människor som kan alla turerna inom det finansiella systemet för att vi ska kunna utöva den kontroll som behövs och för att man ska klara av konsumentskyddet som är viktigt för de enskilda medborgarna. Jag glömde bort att i mitt anförande kommentera det som Per Landgren sade om att den socialdemokratiska regeringen för en passiv och kontraproduktiv näringspolitik. Mitt svar är resultatet talar för sig själv. Arbetsmarknadsverket räknar med att det blir nästan 200 000 nya jobb under 1998-2000.
Herr talman! När det gäller den sista saken tror jag att i morgondagens debatt - och även i dagens - kommer säkert affären med Telia-Telenor att tas upp. Vi har också bl.a. kärnkraftsfrågan som visar att ni har svårigheter med näringspolitiken. Men om vi håller oss till Finansinspektionen vill jag bara fråga: Om nu Lisbet Calner har suttit i dess styrelse så länge, hur kommer det sig då att resultatoch kvalitetsuppföljningen behöver förstärkas i så stor utsträckning? Varför finns inte en sådan redan nu? Hur kommer det det sig att just när vår utvärderingsgrupp inom finansutskottet driver på regeringen verkar det hända saker och ting? Varför har inte någonting hänt tidigare?
Herr talman! Det var väl ändå överdrivet. Jag tror inte heller att Per Landgren menade att det inte har hänt någonting tidigare. Per Landgren är naturligtvis också väldigt medveten om att de finansiella systemen, inte minst sedan vi kom med i EU, har internationaliserats enormt mycket. I dag talar man även mycket om en globalisering och att vi måste delta i det internationella arbetet. Där har resurserna inte varit tillräckliga. Dessutom är det inte så alldeles enkelt att sätta siffror på vad det kostar per timme att kontrollera bokslut och sådant från banker eller ett finansiella institut. Men jag är övertygad om att med ett resurstillskott, med goda mål och förutsättningar att uppfylla dem kommer Finansinspektionen att göra än bättre ifrån sig.
Herr talman! Det är mycket bra att Riksgäldskontoret har hand om statens in och utlåningsverksamhet, det är inte det som är frågan. Frågan är om det är riktigt att Riksgäldskontoret orienterar sig mot privatpersoner. Vi anser att den verksamheten mycket bättre kan skötas av privata aktörer. Här har vi olika synsätt. De statliga och kommunala organen - och den frågan återkommer vi till i andra sammanhang - ska syssla med sin kärnverksamhet och överlåta det som marknaden kan sköta till marknaden. Det är detta som är frågan.
Herr talman! Vi tycker inte att det är fel att Riksgäldskontoret sysslar med detta, och resultatet av avvecklingen av allemanssparandet blev ju att man fortsatte med hushållsinlåningen. Här får de privata aktörerna ännu en konkurrent, och det tror jag är bra för medborgarna.
Herr talman! Som bekant är konkurrensen ganska hård, så jag tror inte att man kan använda konkurrensskäl för att Riksgälden ska ägna sina krafter åt den typ av verksamhet. Jag vidhåller att den bästa lösningen är att Riksgälden koncentrerar sig på sin huvuduppgift och att man låter den del av verksamheten som riktar sig mot privat sektor skötas av privata aktörer.
Herr talman! Jag är övertygad om att Riksgäldskontoret har kompetensensen och resurserna för att klara av att sköta statsskulden på ett bra sätt likväl som att klara av hushållsupplåningen på ett mycket bra sätt.
Herr talman! Lisbet Calner ondgör sig över att vi moderater redan lagt fram ett förslag om ett nytt revisionsorgan; detta trots att riksdagskommittén arbetar. Men nog är det så, Lisbet Calner, att politik är att vilja. Och vårt förslag är inte nytt. Om Lisbet Calner går tillbaka till riksdagsprotokollet ser hon att det är ett förslag som har framförts av oss många gånger. Kanske har vi t.o.m. varit pådrivande i den process som pågår nu. Riksdagskommitténs pågående arbete och det faktum att just en moderat leder detta arbete kanske är ett resultat av att vi har haft en annan uppfattning. Debatten under hösten i medierna har också varit ganska livlig när det gäller granskningen av regeringen. Det tyder på att frågan är viktig, inte bara för oss här i kammaren utan, för att citera Lisbet Calner själv, därför att det berör hela folket.
Herr talman! Det är just det, Anna Åkerhielm, att det här förslaget har ni har lagt fram i flera år. Jag tror säkert att det har varit en pådrivande faktor för att vi har den här utredningen att moderaterna har drivit denna fråga. Men varför i all sin dar skriva motioner om det förslag som ändå håller på att utredas nu? Det var bara det jag vände mig mot, när vi talar om hur vi använder vår tid här i riksdagen och vår stund på jorden. Varför använda tiden till att skriva motioner när man redan har fått till resultat att detta håller på att utredas? Jag ondgjorde mig inte. Det var bara en kommentar därför att jag tycker att det var ett lite onödigt jobb både för moderaterna och för hela riksdagen med alla dessa papper och annat som ska till.
Herr talman! Lisbet Calner vet mycket väl att vi använder vår tid på jorden och i den här kammaren till att bl.a. följa upp våra gamla motioner, och det ingår i arbetet.
Herr talman! Jo, men jag anser nog fortfarande att det fanns anledning att påpeka, när vi ändå talar om dubbelarbete osv., att det helt enkelt var ett onödigt arbete. Men det är bra att vi tydligen är överens. Vi har nu arbetsgrupper som ska se över detta så att det ska bli en ännu bättre, får man hoppas, budgetprocess, revision och uppföljning.

Herr talman! Jag vill tillstyrka utskottets förslag. Miljöpartiet har tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lagt en god ekonomisk grund för inträdet i det nya årtusendet. Men, precis som Lena Ek säger, allt är naturligtvis inte frid och fröjd. Arbetslösheten är för hög, men vi rör oss åtminstone åt rätt håll, så det finns goda utsikter att komma ned till målsättningen 4 %. Utflyttningen är också ett problem, precis som Lena Ek framhåller, och där måste mer göras. Det instämmer jag i. Det är en fråga som Miljöpartiet kommer att prioritera högt framöver. När det gäller jämställdheten och miljösituationen finns också mycket mer konkret arbete att göra. Men för att synliggöra problemen på dessa områden behöver vi tillförlitlig offentlig statistik. Socialdemokraterna. Det har nu börjat hända saker. Genusperspektivet är på väg att införlivas i alla delar av budgeten, och det pågår ett arbete med att utveckla ett jämställdhetsbokslut. Den statistiska redovisningen har alltså förbättrats, och den kunskap som denna statistik ger ökar möjligheterna för ett framgångsrikt jämställdhetsarbete. Likadant har statistiken på miljöområdet förbättrats. Vi har infört gröna nyckeltal som finns med i budgeten. De ger ökade kunskaper om miljötillståndet, som kan ligga till grund för den nödvändiga skärpningen av miljöarbetet. Från Miljöpartiets sida vill vi i och för sig ytterligare förbättra statistiken på miljöområdet och har i annat sammanhang föreslagit en komplettering av Economic Welfare. Det är en fråga som vi också kommer att återkomma till. Det är viktigt att inte BNP ensam får den centrala roll som den har fått, utan att den kompletteras med ett annat index som har ett hållbarhetsperspektiv och som redovisar bl.a. kostnader för bilolyckor, pendling, föroreningar och förluster i miljökapital. Nu nöjer jag mig, som sagt var, med att yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Inför den föga publikknipande rubriken Utvecklingen av den ekonomiska styrningen och ett ganska tunt betänkandehäfte med endast en reservation har samtliga riksdagens sju partier anmält sig, dessutom för ganska långa inlägg. Det kan tyckas något märkligt att vi så så här före jul tar oss denna tid att diskutera ett till synes obetydligt ärende under så lång tid, men jag tror att det är ganska riktigt prioriterat. Jag tror nämligen att det lilla ärende som vi har framför oss är någonting som vi kommer att återkomma till flera gånger de kommande åren. Det är nämligen riksdagens första beslut där vi ställer oss bakom en inriktning med en mycket stor förändring av budgeten. Vi går från en budgetering med kassamässiga principer till en budgetering på mer redovisningsmässig grund, alltså med riktig resursförbrukningsföring i form av kostnader och intäkter. Vi moderater ser detta som nästa naturliga steg i de förändringar som har skett i statsbudgeten och riksdagens sätt att arbeta med budget under 90-talet. Bakgrunden är att det sedan 1996 pågår ett projekt som kallas för VESTA, Verktyg för ekonomisk styrning i staten, som leds och drivs av Finansdepartementet och till vilket det på initiativ av finansutskottet också har knutits en parlamentarisk referensgrupp. Detta VESTA-projekt ägnar sig åt flera saker. Men det viktigaste och det som också detta betänkande innehåller handlar just om detta att gå över till en mer riktig budgetering på redovisningsmässig grund. Jag nämnde att detta är ett viktigt nästa led i de förändringar som har skett. Vi har genomfört en stor budgetomläggning. Vi har gått från vår till höstbehandling och kalenderårsbudget. Vi har ett system med 27 utgiftsområden och utgiftstak. Det är någonting som har varit väldigt bra och som moderaterna har ställt sig bakom genomförandet av. Vi har idéer om att vi ska ägna vår höst åt denna budgetbehandling och att riksdagen mer och mer kommer att ägna våren åt att utvärdera och följa upp de beslut som tidigare år har fattats. Till detta har också kommit en årsredovisning, som kommer till riksdagen lite för sent, oftast i juni, men som bör komma under våren. Man bör notera att denna årsredovisning bygger just på de redovisningsmässiga principerna när det gäller kostnader och intäkter, vilket bl.a. gör att det är svårt att jämföra med en budget som budgeteras enligt kassamässiga principer. Nästa riktiga steg för att få jämförbarhet och för att få det här året att fungera, men också för att få den ökade styrning som ju hela detta projekt syftar till, är att vi nu kan ställa oss bakom inriktningen i arbetet. Vi har en märklig blandning av kassamässighet när vi budgeterar. Detta finns det anledning att påminna om när vi just har lyssnat till en diskussion om ett utgiftsområde som inte handlar om så mycket pengar totalt. Vi har nu märkt hur socialdemokraterna på känt manér, får jag lov att säga, i sådana här tider gör sig själva till opposition och kriarättar borgerliga besparingsförslag på ibland ända ned till några hundra tusen eller några få miljoner. Bäst i klassen har väl utskottets ordförande varit, ofta i nära samarbete med Aktuelltredaktionen inom Sveriges Television. Där har vi lite till mans blivit utskällda för att det inte går att genomföra förslag exakt på miljonen såsom vi har tänkt oss. Samtidigt förde vi under gårdagen i finansutskottet en diskussion om majoritetens största intäktspost, en privatiseringspost på 95 miljarder, helt opreciserad och utan möjligheter att i dag bedöma huruvida det verkligen kommer att bli sanning eller inte. Det grundläggande felet är att denna privatisering är en aktivering, som man skulle säga i den företagsekonomiska världen, av en balanspost, dvs. att man privatiserar statlig egendom. Det borde egentligen inte blandas ihop med den typen av löpande intäkter som vi får i form av skatter och andra avgifter. Men det gör vi glatt i vårt sätt att budgetera. Märk väl att detta spelar oerhört stor roll. Socialdemokratin och majoriteten har ju byggt hela sin argumentering på att vi nu har överskott och att det nu går väldigt bra när det gäller statens finanser. Men om man tar bort denna 95 miljardersprivatisering så blir överskott underskott, och då är det inte så mycket bevänt med den fantastiska svenska utvecklingen. Vi är alltså väldigt beroende av hur vi tillåter budgetering att gå till. Och det faktum att man kan blanda ihop vanliga skatteintäkter med överföringar av AP-fondsmedel och med privatiseringsposter som är opreciserade ger ett system som till synes kan skapa överskott men som egentligen inte är särskilt genomlysbart. Det är svårt för medborgarna att bedöma om det verkligen föreligger ett överskott eller inte. Vi får en diskussion i denna kammare där vi ständigt återkommer till om detta är rätt och riktigt fört på det vis som det nu är. Tanken med att gå över till en mer kostnads och intäktsbaserad budgetering är ju ett sätt att komma ifrån detta. Då kan inte den här typen av saker blandas ihop. Då förs det som är aktivering av balansposter till en egen budget på känt sätt från den företagsekonomiska världen, och vi får mer riktiga kostnader och intäkter i den vanliga budgeten. Låt mig ta två exempel som vi under dessa veckor har stött på för hur dagens felaktiga system faktiskt får dåliga effekter. Bl.a. i våras hade vi det läget där regeringen noterade att vi hade kraftiga ökningar av kostnaderna i socialförsäkringarna. Och som känt är kom det inte fram någon besparing inom det utgiftsområde där vi trodde att utgiftsöverdraget skulle komma, utan det drogs i denna numera berömda nödbromsen i form av att man drog in anslagssparande från en lång rad olika utgiftsområden, även utgiftsområden som såg ut att hålla sig under det tak för det specifika utgiftsområdet som vi hade fastställt. Det fick till konsekvens att väldigt många myndigheter en bit in på påbörjat budgetår fick göra om delar av sin verksamhet, ta fram nya förslag och stoppa påbörjade projekt. Dessutom lärde de sig för framtiden att det inte är någon idé att följa den princip som de nu trodde gällde, dvs. att man kunde lägga undan lite i anslagssparande, eftersom man fick behålla det till nästa år. Nu hör vi också hur statliga myndigheter lägger fram förslag där de så att säga slimmar ned sig och inte alls lägger fram den här typen av anslagssparande igen, och det är återigen tongångar på temat att det nu gäller att göra slut på de pengar man har därför att man inte är säker på att få behålla dem. Vi är alltså tillbaka där vi började. Det är precis detta som är problemet, därför att kassamässigheten gör att pengarna förs upp under utgiftstaket det år som de förbrukas, alltså när inköpet sker oaktat när man sedan förbrukar så att säga resurserna, dvs. när det egentligen borde kostnadsföras. Det leder till kortsiktighet hos en lång rad myndigheter som vi trodde att vi hade arbetat bort med det nya budgetsystemet men som jag nu hör flera tecken på att det är på väg tillbaka. Det följer bl.a. av den här nödbromsen som regeringen drog i i våras. Och det har redan signalerats att det kan återkomma, att detta blir ett stående sätt att rädda utgiftstak som vi ju vet också är pressat för år 2000, dvs. att man drar in anslagssparande. Den andra delen, och det är i fråga om denna som det finns en reservation i betänkandet, gäller detta eviga problem med hur vi ska föra upp långsiktiga infrastrukturella investeringar. Och där har vi återigen problemet med kassamässigheten. Det kan komma väldigt mycket det år man betalar för olika vägtrafikinvesteringar, trots att ju alla vet att det är en mycket långsiktig investering som också handlar om en långsiktig förbrukning. Och detta med PPP, dvs. Public Private Partnership, är ju ett sätt som tyvärr lite grann kommer på kollisionskurs med vårt sätt att budgetera än så länge, att faktiskt både föra in externa medel men också få en mer riktig kostnadsföring av en investering som man på många håll i landet, inte minst i Stockholmsregionen, är i stort behov av kan komma till skott. Här har vi alltså ett budgetsystem i riksdagen som håller tillbaka ett nytänkande och ett bättre sätt att få in privata pengar och få till stånd investeringar som är nödvändiga. Det är därför som vi har ställt oss bakom reservationen. Jag menar också att inriktningen på detta betänkande, som glädjande nog egentligen alla riksdagens partier står bakom, kommer att leda till att vi i framtiden på ett bättre sätt kan hantera dessa infrastrukturinvesteringar och inte som de i dag blir förda när vi jobbar i kassamässighet. Jag yrkar alltså bifall till reservationen.

Herr talman! Utvecklingen av den ekonomiska styrningen, det låter ju inte särskilt upphetsande. Men som Fredrik Reinfeldt har antytt här så döljer det sig bakom denna rubrik potentiellt mycket stora förändringar för vårt sätt att styra staten, myndigheterna och de olika verksamheterna som vi har ansvar för. Det arbete som nu pågår i Regeringskansliet handlar väldigt mycket om att få de olika delarna i den ekonomiska styrningen att mer stödja varandra, bl.a. genom en tydligare koppling mellan finansiell styrning å ena sidan och resultatstyrning å andra sidan. Och vi kristdemokrater stöder denna utveckling som innebär att vi i framtiden kommer att få en budget som presenteras mer i termer av intäkter och kostnader, inbetalningar och utbetalningar och tillgångar och skulder. På så sätt kommer ju uppställda mål och resultat att bättre kunna ställas i relation till de resurser som förbrukas. Tanken och förslaget i budgetpropositionen är ju att staten ska gå mot en redovisningsmodell som mer än dagens kassamässiga princip knyter an till redovisningsmässiga principer som i dag tillämpas i alla företag och i kommunerna. Målet är att principerna i statsbudgeten ska ändras så att vi får en resultatbudget som visar resursförbrukningen och resurstillskott, en finansieringsbudget som visar betalningsflöden mellan staten och övriga samhällssektorer, en driftsbudget som visar kostnader för olika verksamheter och slutligen en investeringsbudget som ett komplement till finansieringsbudgeten. Även om det nu har skett stora positiva förändringar under senare tid, bl.a. den nya budgetlagen, måste den ekonomiska styrningen bli ett ännu bättre verktyg för att förverkliga den politik som riksdagen beslutar om. Vi kristdemokrater, och för övrigt hela finansutskottet, välkomnar ju i betänkandet regeringens förslag i denna del. Målet är som sagt att ge förutsättningar för en bra kontroll av statens finanser för att resurserna verkligen ska fördelas i enlighet med de politiska prioriteringarna och för en hög produktivitet och effektivitet i användandet av statens resurser. Fredrik Reinfeldt har ju vältaligt gått igenom de brister som vidlåder dagens system i denna del. Och vi är som sagt en grupp ledamöter i finansutskottet, för övrigt från alla partier, som utgör en parlamentarisk referensgrupp till det s.k. VESTA-projektet, där vi följer arbetet ganska nära, måste jag säga, med utvecklingen av detta projekt om den ekonomiska styrningen. Utskottstexten i betänkandet är ju ett väldigt problematiserande av den här utvecklingen. Man pekar på en mängd faror med att gå mot en ny redovisningsprincip. Jag tycker att det är bra att man problematiserar och verkligen belyser den här utvecklingen från olika håll. Men av utskottsmajoritetens text kan man lätt få intrycket av att dagens system är den bästa av världar. Så är det alltså inte. Vi har därför fogat ett särskilt yttrande till betänkandet som Kristdemokraterna, Moderaterna och Folkpartiet står bakom och där vi pekar på bristerna med dagens system. Om man ska belysa detta från en annan utgångspunkt kan man titta på investeringarna som görs i staten. Trots att vi i Sverige har världens högsta skatter minskar nu, trendmässigt, de statliga investeringarna i en förfärande takt, alltså de investeringar som ska göra Sverige mera tillväxtinriktat och som ska göra att vi klarar välfärden också vid ökade påfrestningar och vid den ökade globaliseringen. Detta är alltså i mycket stor utsträckning ett resultat av det nuvarande redovisningssystemet. Herr talman! T.ex. infrastrukturinvesteringarna har numera nästan helt avstannat. Det är ett antal projekt som nu pågår och som fasas ut. Men i praktiken startas icke ett enda nytt projekt vare sig under år 2000 eller år 2001. Underhållet har också skurits ned till en fullständigt ohållbar nivå. Väg och järnvägskapitalet förfaller nu i rask takt i Sverige. Trots att enbart vägtrafiken i skatter och avgifter betalar in till staten i runda slängar 60 miljarder om året blir det mindre och mindre här som går till att se till att verksamheten fungerar. Herr talman! Jag blir lite bekymrad när jag läser utskottstexten om - i väntan på ett nytt redovisningssystem, en investeringsbudget och en driftsbudget - tanken på det här med Public Private Partnership. Där har utskottsmajoriteten i princip sagt att det här inte löser några nya problem men att det möjligtvis finns en effektivitetsvinst i upphandlingsskedet och i driftsskedet när det gäller de nya modellerna för att involvera andra parter än enbart staten i infrastrukturinvesteringar. Inte på något sätt erkänner man att det här skulle utgöra någon sorts effektivitetsförbättring också i hanteringen av de statliga medlen. Mot den bakgrunden har vi en reservation i betänkandet. Investeringarna har blivit som ett dragspel när det gäller att fånga upp exempelvis den ökning av sjukförsäkringarna som nu sker i rask takt. Det gäller alltså statens kostnader på detta område. I det läget blir det investeringarna som man skär ned på. Det är en något märklig princip. Detta pekar mot att här måste det till nya principer för redovisning och styrning av staten. Fredrik Reinfeldt var inne på dimensionen att väldigt mycket av intäkterna är av engångskaraktär; det blandas friskt. Det handlar om 95 miljarder i försäljning av statlig egendom - en i dagens läge synnerligen osäker summa. Vi har också 45 miljarder i överföring från AP-fonderna, rakt in i driftsbudgeten. Det är naturligtvis en orimlig princip. Jag skulle tro att det är därför som vi nu ser det motstånd som faktiskt finns i utskottet mot att övergå till den här principen. Det paradoxala är att oppositionen stöder regeringen i försöken att genomföra det här, medan utskottsmajoriteten bestående av socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister bromsar utvecklingen. Detta är det, herr talman, värt att notera i sammanhanget. Får man det här nya systemet blir det självklart inte möjligt att ta stora utförsäljningar t.ex. och pytsa rakt in i driftsbudgeten eller att överföra resurser från en annan del av den offentliga sektorn, ålderspensionssystemet, till driftsbudgeten. Ett annat bekymmer med dagens budgetprocess, som vi nu är mitt uppe i, har att göra med de överskottsmål som finns och som vi kristdemokrater står bakom - alltså att vi ska ha ett 2-procentigt överskottsmål för den offentliga sektorn. Bekymret är att detta överskott inte på något sätt kan användas som en sorts buffert för oförutsedda händelser på statens område, utan hela överskottet hamnar i det nya ålderspensionssystemet och, delvis, hos kommunerna. Staten har alltså egentligen ingen buffert när det gäller detta överskott, vilket är ett annat bekymmer. Jag kan inte i dagens läge överblicka om det här på något sätt skulle kunna få en lösning i och med det förslag som vi om en stund av allt att döma kommer att rösta ja till. Herr talman! Med de principer som regeringen föreslår för ekonomisk styrning öppnas nu nya möjligheter att få mer ordning och reda och förhoppningsvis också bättre förutsättningar för långsiktiga och för landet viktiga investeringar. Men medan gräset gror dör kon. Det är beklagligt att regeringen och även utskottet i väntan på detta goda nu säger nej till att man ens får pröva projekt med Public Private Partnership. Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Budgeten och redovisningen av vad som hänt ska förstås vara så tydliga och så informativa som möjligt. De ska underlätta rationella beslut och de ska bidra till en god uppföljning, bl.a. från oss här i riksdagen - gärna också från allmänheten, medierna och andra som kan tänkas vara intresserade. I en motion som har Karin Pilsäter som första namn och som innehåller flera yrkanden talar vi i ett par att-satser vänligt om att vi ska ha en övergång till resultatbudget och resultatredovisning och om att detta kan vara bra för att försöka förhindra att investeringar antingen tränger undan eller undanträngs av löpande driftskostnader, beroende på det redovisningssystem som vi har. Vi har också velat sända signalen att det är bra att modeller utvecklas för s.k. Public Private Partnership. Det senare har Vägverket varit inne på, och regeringen verkar tycka att det kan vara bra med åtminstone något försök. Trafikutskottet har nyligen diskuterat det hela. De två att-satserna har avstyrkts av majoriteten i finansutskottet. Det är väl bara att konstatera att utskottsmajoriteten har visat en imponerande uppfinningsrikedom i att hitta invändningar mot de utvecklingstrender som regeringen och oppositionen i finansutskottet är intresserade av. Möjligen är förmågan något mindre när det gäller att se brister i dagens system och dagens modell. Herr talman! I avsikt att försöka underlätta ett rationellt beslutsfattande har mänskligheten hittills uppfunnit ett och annat medel för att hjälpa oss i en svår värld. Två av dem gäller det ekonomiska området - periodisering respektive nuvärde. Detta med periodisering låter tråkigt men det är bara att se på sig själv eller på sina grannar, släktingar och vänner. Ibland måste man vara beredd att periodisera för att kunna fatta ett rationellt beslut. Annars skulle förstås valet mellan att tillbringa semestern på hotell eller att köpa sommarstuga något snedvridas av det faktum att hotellhyran blir 20 000 kr och kostnaden i samband med köpet av sommarstugan blir 500 000 kr. Ingen familj jämför ju rakt av för att sedan konstatera att man självklart ska välja det billigaste. I stället försöker man förstås jämföra de olika alternativen. I första hand utgår man kanske från vad man allra helst vill göra. Men sedan när det kommer till kostnaderna försöker man skilja mellan det som går åt omedelbart eller, som i det här fallet, under några trevliga semesterveckor och det som man kan använda många somrar framåt. Det här är så banalt att jag nästan skäms för att säga det från riksdagens talarstol. Men det är nödvändigt i en situation där vi från riksdagens sida ännu inte har kunnat åstadkomma ett system där vi fullt ut använder oss av det relativt enkla medlet periodisering. Sedan har vi nuvärdet, som det väl närmast talas illa om - såvitt jag kan se i finansutskottets betänkande. Det är möjligt att vi skulle ha protesterat på den punkten vid justeringen - vad vet jag? De flesta har på det personliga planet lätt att ta till sig tankegången kring situationen att man får välja mellan att få 1 000 kr samma eftermiddag eller att få pengarna om tio år. Då är det många som vill ha 1 000 kr med en gång i stället för om tio år. För att klara av den typen av jämförelser - mellan pengar nu och pengar sedan, mellan uppoffringar som kanske ligger tidigare än inkomsterna och vice versa - har vi hittills uppfunnit idén med nuvärdet; detta för att kunna åstadkomma ett bättre underlag för att fatta rationella beslut. Herr talman! Ett par exempel nämns i betänkandet. Jag har egentligen flera invändningar men jag ska uppehålla mig vid två av dem. Ett exempel är att ett JAS-plan skulle störta - vilket högre makter förstås förbjude. Detta skulle i sammanhanget omedelbart få effekt. Men nu är det väl så att staten, mest beroende på sin storlek, har kommit fram till att detta med att betala försäkringspremier till andra inte är någon höjdare, utan man kan tjäna pengar på att vara så stor själv att man slipper betala försäkringspremier. Att detta i sig säkert helt rationella ställningstagande - här gäller det också större landsting och kommuner i vårt land - skulle få direkta effekter på hur vi fattar beslut, beroende på hur det bokförs, förefaller mig vara något som man borde använda som en invändning mot systemet snarare än som ett argument mot att göra förändringar. Ett annat exempel som nämns är att en ny regering skulle kunna tycka illa om beslut som har fattats tidigare. Det har förstås förekommit i världshistorien och kommer att förekomma även i fortsättningen. Om jag förstår utskottstexten rätt skulle en regering när det gäller ett gammalt beslut som fattades för kanske tre fyra år sedan och som rör något som har en livslängd på kanske 20-25 år eller ännu värre 50 år, därför vilja fatta beslutet att skriva av allt det eländet på en gång. Och så kan det förstås vara. Det man frågar sig är vilken relevans det har för ställningstagandet att skaffa oss ett bättre sätt att redovisa vår budget på och att se till att vi kan jämföra kostnader och intäkter och inte bara inbetalningar och utbetalningar. Jag har trots försök att läsa texten inte kunnat begripa slutsatsen på den punkten. Herr talman! Med vår motion ville vi sända några uppmuntrande hälsningar till regeringen att vi tyckte att man på den här punkten var på rätt väg när det gällde planerna att övergå till mer av resultatredovisning och att skapa bättre möjligheter att jämföra investeringar och driftsutgifter. Det är ju inte varje dag vi känner att det finns anledning att sända uppmuntrande hälsningar till regeringen. Det är nog inte ens varje månad vi känner att det finns anledning till detta. Men vi försökte göra det. Vi försökte också stänka lite vigvatten på arbetet med att pröva och utveckla den s.k. Public Private Partnership-modellen som enligt vissa erfarenheter, om man får tro Vägverkets rapport, i andra länder som England och Finland kanske har sparat 15 %. Men vi hade, herr talman, inte så mycket för det eftersom det visade sig att man i det parti som är samma parti som det som sitter i regeringen, var mindre entusiastisk över detta än vad vi var. Det var tråkigt tycker vi. Därför vill jag, herr talman, yrka bifall till reservationen och rekommendera läsning av det särskilda yttrandet om ekonomisk styrning.

Herr talman! I finansutskottets betänkande nr 13 behandlas den fortsatta utvecklingen av den ekonomiska styrningen. Den ekonomiska styrningens främsta uppgift är att vara ett verktyg för politikens förverkligande. Det innebär att den måste skapa förutsättningar för en god kontroll av statens finanser, för en resursfördelning i enlighet med de politiska prioriteringarna samt för en hög produktivitet och effektivitet i användandet av våra gemensamma resurser. Utskottet redovisar i betänkandet utgångspunkterna för det fortsatta utvecklingsarbetet vad gäller den ekonomiska styrningen i staten. Detta utvecklingsarbete bör ses som en fortsättning av det arbete som pågått under den senaste tioårsperioden. Den reformerade budgetprocessen och utvecklingen av den statliga redovisningen har skapat förutsättningar för större överskådlighet, mer rationella beslut och bättre uppföljningsinstrument. Dessa erfarenheter bör vara utgångspunkter för det fortsatta utvecklingsarbetet. Mot den bakgrunden är målen för det fortsatta utvecklingsarbetet bl.a. att förbättra möjligheterna att utifrån statsbudgeten få en god bild av den statliga ekonomin, att relatera den budgeterade resursförbrukningen till fastställda mål så att prioriteringsdiskussioner underlättas samt att ställa resultatet av en verksamhet mot de resurser som förbrukats inom verksamheten. Utgångspunkterna för det fortsatta utvecklingsarbetet är att statens budget ska kunna presenteras i termer av intäkter och kostnader, inbetalningar och utbetalningar samt tillgångar och skulder. Syftet är att uppställda mål och resultat bättre ska kunna ställas i relation till förbrukade resurser. I statsbudgeten ska utöver mål även kostnadsramar för statlig verksamhet föreslås samt att styrningen av enskilda myndigheter och deras sakverksamheter ska verksamhetsanpassas. Utskottet välkomnar ett fortsatt utvecklingsarbete av de ekonomiska styrsystemen. Informationen till riksdagen blir på detta sätt mer omfattande och mer heltäckande. Samtidigt framför utskottet ett antal synpunkter som bör beaktas i det fortsatta utvecklingsarbetet, inte minst vad gäller risken för en ökad komplexitet och därmed risker för försämringar i överskådlighet för riksdagen men även för allmänheten i dess förutsättningar att ta del av informationen. Det är också enligt vår mening av stor vikt att omsorg ägnas åt att överväga hur riksdagens arbete påverkas av förändringarna samt hur riksdagens inflytande kan utvecklas och stärkas. Därför anser utskottet att det även fortsättningsvis är angeläget att den parlamentariska referensgrupp som knutits till VESTA-projektet ges goda möjligheter att löpande följa arbetet med utvecklingen av de ekonomiska styrsystemen. Herr talman! Till betänkandet är fogat en reservation från Moderaterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet vad gäller alternativ finansiering av infrastrukturprojekt. Utskottsmajoriteten konstaterar att regeringen har i uppdrag att utreda och överväga vilka möjligheter till alternativ finansiering som finns vad gäller infrastrukturprojekt. Utskottsmajoriteten konstaterar vidare att denna typ av finansiering inte i sig ökar det samhällsekonomiska utrymmet för infrastrukturinvesteringar samt att finansieringen kan vara inoptimal för staten. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till hemställan i finansutskottets betänkande nr 13 och avslag på reservationen.
Herr talman! Hans Hoff valde att mycket försiktigt gå över utskottsbetänkandet på ett sätt som jag tror att de flesta skulle kunna tänkas instämma i. Hans Hoff nämner som skäl för att göra denna förändring att det för allmänheten ska vara mer transparent. Då vore det bra om han också skulle kunna konstatera att det faktiskt är ett problem vi har i dag med den kassamässiga arbetsmetoden. Det blir svårt bl.a. för människor som inte dagligdags sitter i finansutskottet och jobbar med ekonomisk politik att faktiskt skilja agnarna från vetet och att se vad som är riktiga intäkter och kostnader och vad som är belopp av engångskaraktär. Sedan nämner Hans Hoff detta med PPP finansieringen och säger att det inte nödvändigtvis ökar det samhällsekonomiska utrymmet. Men se det är just en av idéerna att det ska göra det. Man ska kunna öppna för andra att vara med och delfinansiera och kanske t.o.m. ta ett mycket stort löpande ansvar för bl.a. vägbyggnationer, tunnelbyggnader och annat som kan behövas i en framtid. Vi står ju i dag still inför det faktum att dessa pengar, vilket Mats Odell också var inne på, ibland används för att korrigera andra siffror och att det är svårt för regeringen att få fram medel. Det har t.o.m. dragits in på dessa områden. Det gör att när det gäller storstäder och andra angelägna projekt går mycket av infrastrukturinvesteringarna i stå. Det är väldigt allvarligt om man inte ser att det är poängen. På det här viset kan vi få ett system som för till mer medel, men som också i en framtid på ett mer riktigt sätt kostnadsför denna investering över alla de år som en sådan infrastrukturinvestering ska användas.

Herr talman! Låt mig först konstatera att Hans Hoff och den borgerliga oppositionen i princip är överens om vart vi är på väg. Det står ett enigt utskott bakom att det behövs en ny redovisningsprincip av den karaktär som skisseras i budgetpropositionen och att det finns fördelar med Public Private Partnership. Det märkliga är att hela utskottstexten och även Hans Hoffs inlägg går ut på att det egentligen inte finns några fördelar med detta och att det inte är någon lösning på resursproblemen. Ni måste bestämma er för om det är bra eller inte är bra. Vi måste, herr talman, konstatera att en PPP-lösning innebär en mycket noggrannare prövning - jag skulle vilja säga ytterst å skattebetalarnas vägnar - av om projektet är samhällsekonomiskt långsiktigt lönsamt. Det är trots allt en oerhört viktig vinst i det här sammanhanget. Jag tycker nog också att regeringen, om den nu ska pröva detta, skulle ha begärt ett bemyndigande från riksdagen att nu genomföra ett eller ett par sådana här projekt på prov. I det korta perspektivet är det alldeles upppenbart att resursproblemet vad gäller investeringar är akut. Detta hade man kunnat lösa om man hade vänt sig till riksdagen, men man har här väntat och och väntat och fortsätter att vänta. På vad? Det är oerhört allvarligt att all investeringsverksamhet avstannar trots att vi har en högkonjunktur. Här finns alltså ett uppenbart resursproblem.

Herr talman! Jag vill först säga att regeringen i förra veckan fick i uppdrag av riksdagen att genomföra en analys och utredning av alternativ finansiering enligt PPP-modellen. Det har i propositionen och även i den borgerliga reservationen anförts uppgifter om att det skulle kunna göras cirka femtonprocentiga effektivitetsvinster, och det finns internationella exempel att peka på i det sammanhanget. Den här utredningen kommer väl att visa om det finns möjligheter att göra 15-procentiga effektivitetsvinster på de belopp som det handlar om eller inte. Det är fråga om gigantiska summor, och det kan finnas olika aspekter på om detta har uppnåtts. Stora delar av detta har sannolikt organisatorisk karaktär och gäller i sig inte hur man finansierar projekten. Det är inte finansieringsfrågan utan en organisatorisk fråga hur man genomför de här olika projekten. Den utredning som regeringen gör ska återkomma till detta, och även vi får säkert anledning att återkomma till det. Jag vill konstatera att oavsett hur infrastrukturprojekt genomförs ska de betalas. Asfalten, betongen och de markägare vars mark vi löser in ska betalas. Stora delar av de infrastrukturprojekt som genomförs har fasta kostnader, och möjligheterna till minskningar är där oerhört begränsade. Vart och ett av dessa projekt är i sig omfattande, och i kombination med redan beslutade projekt kommer detta att ta oerhört stora samhällsresurser i anspråk. Mats Odell! Anser kristdemokraterna att det samhällsekonomiska utrymmet kan öka kraftigt beroende på vilken finansiering som kommer till användning?
Herr talman! Låt mig först om de projekt som finns i vår motion på trafikområdet säga att samtliga dessa ligger inom det ansvariga verkets investeringsplaner. Problemet är att vi har en akut resursbrist. Hans Hoff räknar upp allt som ska betalas - asfalt, betong och markägare - men kassan är ju tom. Trots de starka statsfinanserna och trots att ni skryter över hur bra det går för Sverige finns det i dag icke en krona till detta. Det är patetiskt att höra Hans Hoff säga: Alla resurser finns - vad är det för problem som ni i oppositionen målar upp? Hans Hoff! Icke ett projekt kommer i gång under 2000 och under 2001. Detta är problemet. Den tvehågsenhet som kommer till uttryck i betänkandet och den tvekan som regeringen har visat på detta område är uttryck för oansvarighet, inte minst mot bakgrund av den nollvision som regeringen har gjort till ett jättestort nummer. Jag tycker att majoriteten lite bättre behöver förklara hur man löst resursproblemet. I så fall: Vad skönt att ni har löst alla problem! Underbart!
Herr talman! Ja, visst ligger dessa projekt i Vägverkets planering, men de planeras inte bli startade inom två år. Det handlar om att få fram pengar för detta. Om det är så som det står i reservationen, att det ska finansieras på ett sådant sätt att det belastar statsbudgeten, utgår jag från att det blir en form av skuggtullar som kommer att belasta statsbudgeten. Dessa pengar måste då tas fram. De måste fram under kanske 15-20 år, varje år, för att finansiera de här vägprojekten. Det är väl det här man kan fundera på. Jag känner när det gäller kristdemokraterna, den här motionen och det som framförts här att det handlar om något som påminner om kejsarens nya kläder. Det låter väldigt bra, och det ser väldigt bra ut vid första anblicken, men när man sedan börjar titta på det lite närmare är det kanske inte så där väldigt mycket bevänt med det.

Fru talman! Jag ska yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande. Det är lite av en paradox att Vänsterpartiet står bakom ett betänkande som handlar om budgetprocessen, och att reservanterna är borgarna. Det är väl kanske vi som har varit de som mest har kritiserat delar av den nya budgetprocessen. Framför allt är det kanske då principen om utgiftstak som vi tycker har varit alltför doktrinärt tolkad i den nya budgetprocessen. Vi kommer att fortsätta att kritisera utgiftstaken. Vi anser att det är nödvändigt att nu i vår höja utgiftstaken på vissa av de allra mest känsliga områdena. Men vi var faktiskt med på att genomföra huvudprinciperna i det nya budgetsystemet som trädde i kraft 1996. Det var nödvändigt att skapa en förbättrad disciplin. Det som framför allt tvingade fram den ökade disciplinen var erfarenheterna från åren 1991 1994. Moderaterna krävde mera pengar till militären och mera pengar till vägar - precis som nu: Nu ska de ha 30 miljarder mer under nästa mandatperiod till vägbyggen. Folkpartiet ska ha mera pengar till skolan, och det ville man redan då. Kristdemokraterna ska ha ett antal fler miljarder till vården. Sedan hade vi också Ny demokrati som var rörande överens om att man skulle sänka alla skatter med gigantiska belopp. Det som hände var naturligtvis att alla fick ge sina goda gåvor, och resultatet blev statsfinansiellt kaos. Sedan var det då nödvändigt att skapa reda i det här. Och nu har vi - tack och lov - en rödgrön reda. Vi har en mycket hård budgetdisciplin, som vi kanske tycker har gått lite väl långt på vissa punkter, men den var som sagt var ett resultat av den eländiga röra som skapades de här åren. På samma sätt hävdar den amerikanske ekonomen Krugman att Maastrichtavtalets extrema krav på konvergens och disciplin hade sin grund i att ett antal italienska byråkrater hade hittat på dem, därför att det där var ett så korrupt och lösligt statsfinansiellt system att man helt enkelt var tvungen att hitta på den typen av ganska konstifika regler. Jag vill säga till Mats Odell att jag inte förstår det här riktigt. Han påstår att vi skulle finansiera driften genom att sälja. Men det är ju faktiskt vi som står för principen att man ska direktavskriva investeringarna. Det är ju snarare så att vi använder en del av försäljningsinkomsterna till just investeringar. Men Mats Odell m.fl. vill, precis som Hans Hoff har talat om här, ösa in ytterligare ett antal miljarder, som ska upplånas dessutom och sedan belasta statsbudgeten framöver. Sedan vill de sälja ännu mer. Det är ju snarare de som står för principen att använda försäljningsinkomster till driften. Då går jag över till den s.k. alternativa finansieringen. Först vill jag kommentera de 15-20 % som man skulle kunna spara. Det är ju riktigt som Hans Hoff säger: Det handlar om organisatoriska besparingar i huvudsak. Det är helt enkelt så att man har infört mera av anbudskonkurrens och entreprenader, ett system som vi faktiskt har haft här i Sverige. Både Banverket och Vägverket har länge använt principen med anbudskonkurrens. Talet om de här 15-20 % handlade alltså just om att man i England och Finland införde det system som vi redan hade infört, så det är en fullständig illusion att tro att vi skulle kunna spara en massa pengar på den s.k. alternativa finansieringen, som inte är någon alternativ finansiering till att börja med. Det finns en finansminister i Finland som företräder Moderaternas broderparti, som heter Niinistö. Han har uttalat sig om Lahtisvägen, som har finansierats med den här metoden. Han har bl.a. sagt i någon intervju att han frågar sig hur det här kan vara så fördelaktigt, med tanke på att det ju bara handlar om att kostnaden ändå flyttas över till staten. Det säger Niinistö. Jag rekommenderar Fredrik Reinfeldt att göra en liten resa till Finland och prata med sin kollega där om erfarenheterna. Det är också ganska paradoxalt att den här s.k. nya metoden ju ska bygga på att man ska betala s.k. skuggvägtullar. Det gäller alltså inte riktiga vägtullar, utan skuggvägtullar. Den här principen med skuggpriser är faktiskt någonting som tillämpades ganska omfattande i det sovjetiska planhushållningssystemet. Där tog man alltså inte riktiga marknadsavgifter, vare sig på kapitalet eller på naturresurserna. Det var en av anledningarna till det gigantiska slöseriet med råvaror, naturresurser och maskinutrustning. Man hade alltså inga riktiga marknadsprinciper utan tillämpade skuggpriser som den centrala planapparaten i Moskva räknade ut med oerhört avancerade matematiska metoder. Det är alltså det som ni borgare nu vill införa i Sverige! Men man kan läsa t.ex. Cederschiöld i Dagens Nyheter där han pläderar mot vägavgifter. Han talar då med darr på stämman om att lågavlönade tvingas ställa bilen osv. Ja visst! Det är samma sak med priserna på järnvägen. Varför föreslår inte Moderaterna skuggavgifter på järnvägarna eller teletaxorna? Jag förstår inte principen. Varför ska det vara just vägarna som inte ska tillämpa den sunda marknadsmässiga princip som innebär att det faktiskt är brukarna som ska betala? Jag läste i någon tidning i dag att man nu diskuterar att införa vägavgifter kring Arlanda flygplats, därför att man klarar helt enkelt inte miljökraven om koldioxidutsläppen om man inte inför detta. Det hoppas jag verkligen att man klarar av att genomföra, därför att det är ju inte särskilt poppis. Vi vet ju vad som händer. Det har vi upplevt nere i Göteborg. Vi har tillsammans med Miljöpartiet och en ganska vacklande socialdemokrati pläderat för nödvändigheten av att införa någon sorts vägavgifter. Det är alltså så att våra storstäder hotas - det visar alla undersökningar - av att de kommer att totalt korka igen. Det kan alltså bli en miljökatastrof, för dessutom är det frågan om städer som inte kommer att vara trevliga att över huvud taget vistas i. Och en del av er borgare tror uppenbarligen att man kan lösa det här genom att fortsätta att bygga gigantiska trafikapparater, som dessutom ska betalas av skattebetalare i hela landet. Även norrlänningarna, som har sett vägunderhållet mer eller mindre försvinna, ska vara med och via skattsedeln betala detta. Detta ska alltså inte bilisterna i storstäderna betala, utan det ska skattebetalarna ställa upp på. Det är en ohämmad populism som gör att ni inte mäktar med och klarar av att införa den sunda marknadsprissättningsprincipen på den knappa tillgången på mark och natur i storstäderna. Men som sagt var: Tack och lov finns bara den här blå smeten här i Stockholmsområdet. I denna riksdag råder som sagt var den rödgröna redans och ordningens majoritet, och så ska vi ha det!
Fru talman! Johan Lönnroth säger att det för närvarande råder en rödgrön reda. Sedan börjar han beskriva denna rödgröna reda i Vänsterpartiets ställningstaganden i det aktuella betänkandet. Vänsterpartiet står bakom den föreslagna budgetprocessen, men å andra sidan vill man riva upp utgiftstaken. Man stod bakom utgiftstaken år 1996. Det som då Kristdemokraterna, Folkpartiet och Moderaterna ville var fel. Deras utgifter var fel, och därför behövdes ett utgiftstak. Men vad Vänstern och Johan Lönnroth nu vill är rätt, och då ska utgiftstaken lyftas av i vördnad för kraven på nya utgifter från Vänsterpartiet. Det är en kort beskrivning av denna rödgröna reda. Johan Lönnroth säger att det är en illusion att tro att besparingarna kan bli 15 %. Sedan står han bakom majoritetstexten som lovsjunger just denna del av PPP-projekten. Det är just dessa effektivitetsvinster som är den stora fördelen, medan det inte löser några resursproblem. Johan Lönnroths krav på vad som är reda är med förlov sagt väldigt lågt ställda. Står Johan Lönnroth bakom majoritetstexten, eller gör han det inte? Han hattar fram och tillbaka i varje tänkbar dimension. Varför skuggtullar på just vägarna?, frågar Johan Lönnroth. Jo, därför att vägtrafiken redan betalar ca 60 miljarder kronor i skatter och avgifter för att kunna få en rimlig infrastruktur. Sedan tar Johan Lönnroth upp en helt annan fråga. Behöver vi någon sorts miljöavgifter i olika avseenden? Det är vi kristdemokrater inte alls främmande för. Men det är inget argument i det här sammanhanget. Johan Lönnroth talar om koldioxidutsläppen från flyget. Det är 1,6 miljoner ton för samtligt inrikesflyg och utrikesflyg. Stängningen av Barsebäck 1, Johan Lönnroth, innebär ökade koldioxidutsläpp på 4 miljoner ton, men det bryr sig inte Johan Lönnroth om.
Fru talman! Jag har inte talat om att riva upp hela systemet med utgiftstak. Jag talar om att jag gör bedömningen att det nu framöver - år 2001, år 2002 och år 2003 - är nödvändigt att lyfta utgiftstaket med ett antal miljarder. Jag har ganska gott hopp om att vi ska få med oss regeringen på detta. De erfarenheter vi hade med de ökade sjukskrivningarna och högskostnadsskyddet, och debatterna om dem, gör att vi gör bedömningen att vi nu har en sådan stark budgetsituation att det finns utrymme för ett höjt budgettak. Vi står helt och fullt bakom majoritetstexten. Läs på, Mats Odell! Det konstateras bara att Vägverket och andra har talat om 15-20 % i besparingar. Det står inte att regeringen eller utskottsmajoriteten tror att man kan åstadkomma dessa besparingar här i Sverige genom att införa er nya bluffmetod att alternativfinansiera vägar. Det finns ett antal beräkningar av bilismens kostnader. Det är inte alldeles enkelt att göra sådana beräkningar. I grova drag är det fortfarande så att bilismen inte bär sina totala samhällsekonomiska kostnader, inräknat miljökostnaderna. Det är fullständigt obegripligt varför ni inte kan acceptera att man också på detta område ska införa den sunda principen att de som använder de knappa resurserna, nämligen bilisterna, ska vara med och bära sina fulla kostnader. Det gäller speciellt i storstäderna, eftersom det är där miljökostnaderna och stadsbyggnadskostnaderna är som allra störst.
Fru talman! Johan Lönnroth är en mästare i förfining av Vänsterpartiets affärsidé i svensk politik, att rida på två hästar samtidigt i olika riktningar, att både vara i regeringsställning och bedriva opposition mot denna regerings politik. Visst står vi bakom betänkandets majoritetstext, säger Johan Lönnroth. Men sedan är han emot och säger: Det finns inga vinster på det här området. Hela hans inlägg går ut på att det som står är nonsens. Det är bara Vägverket som talar om detta. Med sådana stödpartier tycker jag synd om den sittande regeringen. Johan Lönnroth säger att det bara är år 2001, år 2002 och år 2003 som vi tillfälligt behöver lätta lite grann på taken, och sedan ska de på igen. Tro t den som vill!
Fru talman! Mats Odell får tro precis vad han själv vill. Det är inget som helst problem för mig om han vill tolka det som att vi sitter på två hästar. Vänsterpartiet är inte något regeringsparti. Om Mats Odell läser innantill i budgethandlingarna ser han att vi har ställt oss bakom de allmänna riktlinjerna och de övergripande siffrorna. Men det är inte så att vi har förhandlat om varje bokstav och varje formulering i budgetpropositionen. Vi förbehåller oss rätten att ha en åsikt, och vi har diskuterat även detta med regeringen. Vi tänker föra en öppen debatt. Vänsterpartiet är ett parti som inte sitter i regeringen. Vi kommer att ifrågasätta och kritisera delar av regeringspolitiken. Vi har förhandlingar som kan vara väl så tuffa. Nu senaste gången var de väldigt hårda. Sedan står vi bakom och tar ansvar för helheten. Det gör vi också nu. Men det är inte så att vi kommer att lägga munkavle på oss och bli tysta. Vi kommer att lägga fram våra förslag och driva dem så hårt vi någonsin kan.
Fru talman! Jag vet inte om Johan Lönnroth var kampsångare i sin ungdom. Det enda som saknades i slutet av öppningsanförandet var musik. Det var en riktig schvung mot de borgerliga och hur eländigt allting var. Historieskrivning är inte Vänsterpartiets starkaste sida. När jag kom in i riksdagen som ny ledamot år 1991 fanns det ett problem som var återkommande, och som möjligtvis var en erfarenhet som låg till grund för att sedan ändra budgetordningen. Det var det eviga flirtandet mellan Vänsterpartiet, Ny demokrati och Socialdemokraterna för att skapa s.k. nejallianser i riksdagen, där man inte tog ansvar för totaliteten, men där man via att skapa nej-allianser kunde skapa tillfälliga majoriteter. Det var det som vid några tillfällen - mycket uppmärksammat, vill jag minnas - ledde till att vi fick en diskussion om ifall vi inte borde ha en budget där man alltid när man formerade en majoritet skulle ta ansvar för helheten. Ni ingick i det pajasspel som ledde fram till den nya budgetdisciplinen. Det hade inte att göra med det som Johan Lönnroth här har försökt hävda. Det är också anmärkningsvärt att Johan Lönnroth står och pratar om ett starkt budgetläge. Detta är ett betänkande som bl.a. ska ta oss bort från den situation som jag berörde i mitt öppningsanförande. Faktum är att detta starka budgetläge helt och hållet är beroende av de 95 miljarder som huvudsakligen är tänkta att komma från en privatisering av Telia och Telenor. Ta bort de pengarna och staten har ett underskott. Så var det med det starka budgetläget och möjligheterna att höja utgiftstaken. Det är precis det som betänkandet illustrerar. Vi blandar äpplen och päron. En tillfällig intäkt är lika mycket värd som en långsiktig skatteintäkt uttagen på en möjligtvis stabil skattebas. Om man inte förstår det med betänkandet blir det också väldigt konstigt vad vi ska med förändringen till. Det är just vägen bort från den här typen av kortsiktighet som jag trodde är skälet till att vi är en majoritet som samlat oss bakom detta betänkande.
Fru talman! Jag satt som extra suppleant en period i finansutskottet 1992-1994. Jag hade inte yttranderätt. Fredrik Reinfeldt gör nu i sin beskrivning Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tillsammans med Ny demokrati huvudansvariga. Det är alldeles nytt för mig. Har inte Moderaterna med statsministern ändå huvudansvaret för det kaos som bröt ut 1991-1994? Det ansvaret kan väl ändå inte Fredrik Reinfeldt helt frånsvära sig? Det är ett problem med försäljningsinkomsterna från Telia-Telenor-affären. Det ska jag inte på något sätt förneka. Inte bara den siffran i de budgetprognoser som görs är osäker. Men jag vill påminna om vad Lars Tobisson stod och sade i denna talarstol - jag tror det var den 18 december förra året - när han var uppe i slutskedet av debatten och domderade om våra svaga prognoser. Vi hade räknat med en ekonomisk tillväxt på 2,8 %, eller någonting sådant. Det var fullständigt, hejdlöst, åt skogen att vi var så optimistiska. Nu säger Konjunkturinstitutet i senaste prognosen att det blir 3,8 % i tillväxt. Era jeremiader tänker jag nog inte heller den här gången ta så fruktansvärt allvarligt på.
Fru talman! När det gäller ämnet att vittna om vilken suppleantplats vi hade i olika utskott kan jag säga att jag satt i ett annat utskott - också som suppleant, tyst vid väggen. Det var ju huvudsakligen inte i finansutskottet som denna inte alltför vackra statskonst utövades, utan det var i många av de andra utgiftsutskotten, och ibland t.o.m. direkt här i kammaren. Men det var just detta fenomen - att tillfälliga majoriteter kunde rösta nej utan att ta ansvar för någonting annat eller för totaliteten som ledde till diskussionen att det är ohållbart att vi har en budget där man kan rycka ut enskildheter och skapa nejmajoriteter. Det var just erfarenheten av detta som ledde tanken på att vi borde ha ett mer samlat grepp vidare. Johan Lönnroth har ju för övrigt medgivit att Vänsterpartiet och Miljöpartiet var de enda här i kammaren som var emot detta. Jag ska kort ta upp frågan om Stockholmsregionen. Jag har hört Johan Lönnroth i andra sammanhang säga att vi ska bli bättre marknadsekonomer osv. Ja, det är mycket som inte bär sina egna kostnader om vi nu ska tala om vad som tar plats. Vi för ju en diskussion om kollektivtrafikens kostnader och vilka avgifter vi ska ha. Där är inte Vänsterpartiet särskilt marknadsekonomiska i Stockholms läns landsting. Det väsentliga är det som Mats Odell var inne på, nämligen att här sker redan en överbeskattning av både bilister och av stockholmare i gemen. Här slussas miljard efter miljard ut i Stockholmsregionen, och så säger Johan Lönnroth: Ska vi använda skattemedel till att bygga någonting i Stockholmsregionen? Det är ju oerhört! Det måste stockholmarna få betala en gång till! Detta är en absurditet - det som i andra delar av landet kan täckas med skattemedel måste stockholmarna alltid betala två gånger för. Jag har aldrig förstått den logiken. Det har inte heller Stockholms väljare, och det är därför Moderaterna är det största partiet i Stockholmsregionen. Ni borde ta lärdom av det, och lyssna! Det är inte en blå smet - det är blå klokskap.
Fru talman! När det gäller historieskrivningen får vi kanske överlåta det mesta till framtidens historiker. Min bild av det hela är just den hur lätt det var att bilda koalition kring att sänka skatter och att öka utgifter. Ni klarade inte att spara på någonting därför att ni alla hade era egna hjärtefrågor. Ni skulle ha mer pengar till militären och mer pengar till polisen. Kristdemokraterna skulle ha flera miljarder till vården. Folkpartisterna skulle ha flera miljarder till skolan. Det gick bara inte ihop, och det blev kris och kaos. Det var det som var huvudorsaken. Fredrik Reinfeldt talar om Stockholm och vem som egentligen har betalat infrastrukturen, vägarna och tunnelbanan i Stockholm. Om Fredrik Reinfeldt går tillbaka i historien så ska han se att en oproportionerligt stor andel av dessa investeringar har burits av skattebetalarna i hela landet. Det gäller också min hemstad Göteborg, men inte på långa vägar lika mycket. Nu är läget så att av fördelningspolitiska och miljöpolitiska skäl är det enda rimliga att de som åker bil i storstädernas centrala områden måste ta på sig en större andel av kostnaden. Man kan inte begära av dem som nu lever i Norrbottens inland och som ser sina vägar förfalla på grund av bristande underhåll att de ska vara med och över skatten betala till det redan överdimensionerade vägtrafiksystemet, motorvägarna, i Storstockholmsområdet.
Fru talman! Jag har lyssnat med intresse på Johan Lönnroth - både på hans anförande och på det som har kommit fram i replikerna. Beskrivningen av vad som hände 1991-1994 anstår möjligen en vänsterpartistisk riksdagsman, men knappast en person som lär ha en mycket bra ekonomisk utbildning - om jag har lärt mig rätt. Åren 1991-1994 genomgick vårt land den värsta lågkonjunkturen på två generationer. Det är möjligt att Johan Lönnroth som ekonom gör analysen att det inträffade berodde på valresultatet på söndagskvällen den tredje söndagen i september 1991. Men jag tror att han får svårt att försvara den ståndpunkten i en mer seriös debatt. Han hävdar att det inte skedde några besparingar. Inte minst för mig personligen är detta intressant att höra med tanke på de diskussioner vi förde om karensdagar och ersättningar i sjukförsäkringssystemet, om stopp för det galopperande underskottet i arbetsskadeförsäkringen och om den stora pensionsreformen. Detta var tre stora saker som Johan Lönnroths parti var emot allihop. Fru talman! Det var egentligen inte detta som jag ville diskutera i dag. I stället var jag nyfiken på varför Johan Lönnroth som ekonom är så angelägen om att avsvära sig den metod som har uppfunnits och som jag hyllar i mitt inledningsanförande, dvs. det som kallas för periodisering. Det innebär att det finns skillnader mellan å ena sidan de saker som förbrukas under någon månad eller något år, å andra sidan de som håller i kanske 30-60 år. Jag är alltså nyfiken på Johan Lönnroths principiella argument för det som han uttalade, nämligen att han är för principen att direktavskriva investeringar. Jag är också nyfiken på på vilket sätt vi redan har infört och fått de där besparingarna på vägtrafik m.m. som andra länder tror sig ha infört.
Fru talman! Först ska jag säga att jag inte tillhör dem som gör den enkla historieskrivningen att alla problem började då regeringen Bildt tillträdde 1991 och att alla försvann hösten 1994. Så var det inte alls. Det fanns problem även på 80-talet med budgetdisciplin och annat. Jag har även tidigare i denna kammare sagt att också mitt parti var med och delade på ansvaret för att ekonomin raserades under 80-talet. Men värst var det faktiskt under den borgerliga regeringsperioden - och så har det alltid varit. Borgarna är sämre än s-v-majoriteten på att sköta ekonomin. Så har det varit historiskt sett. Jag är inte emot principen att periodisera investeringar. Vi har faktiskt använt sådana metoder när det gäller Botniabanan t.ex., om jag har fattat saken rätt. Däremot är jag motståndare till att man på något sätt låtsas som om detta handlar om andra pengar. Det hela ska vara klart och tydligt. Alla kostnader ska framgå i budgeten - också framtida belastningar på statsbudgeten. Men jag är inte alls främmande för att diskutera. Vi ska ju nu få det här, dvs. att på något sätt införa mer periodiseringar av investeringar, utrett. Begreppet PPP betyder faktiskt från början något annat, nämligen polluter pays principle, dvs. att förorenaren ska betala. Det var en mycket riktig och sund princip. Nu har ni genom någon slags trollkonst - eller om det är genom väglobbyn, Svenska vägföreningen osv. - lyckats översätta de här vackra orden till det här med privat partnerskap. Det är ju egentligen inte något privat partnerskap, utan det handlar helt enkelt om att privata intressen ska tvinga skattebetalarna att i framtiden betala för samma sak som vi nu betalar genom att direktavskriva. Det är på det stora hela taget en bluff!
Fru talman! Det gläder mig att Johan Lönnroth något nyanserade sin historieskrivning. Det var tydligen inte så att allt elände och lågkonjunktur inträdde på kvällen den tredje söndagen i september 1991. Sedan hävdar han att det alltid är värst under borgerliga regeringar. Jag instämmer förstås inte i det. Däremot kan man konstatera att det förstås inte är så rasande lätt att i regeringsställning ha emot sig en så oansvarig opposition som den som Johan Lönnroth deltog i. Så är det. Det gäller i hög grad också det socialdemokratiska partiet, bortsett från de två stora uppgörelser som vi gjorde med socialdemokraterna. Det gällde krisuppgörelsen hösten 1992 och den stora pensionsreformen. I övrigt har som vanligt varken Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet något att skryta om när det gäller sin oppositionsställning. Men åt sidan med det. Min fråga gällde periodiseringen. Jag tyckte att jag uppfattade att Johan Lönnroth förklarade sig vara anhängare av principen om direktavskrivna investeringar. Det gläder mig att det tydligen var fel. Vi tycker alltså bägge två att det finns ett värde i att försöka få en bättre budgetredovisning som gör att man lättare kan jämföra saker som förekommer under lång tid med saker som förekommer under kort tid. Om Johan Lönnroth vill bekräfta denna min senaste tolkning är jag bara glad, för det innebär väl att vi kan föra frågan framåt. Däremot är jag lite förvånad över att han så lätt blandar ihop den frågan - hur vi ska göra med statsbudgeten så att den ska bli så tydlig som möjligt - med den fråga som behandlas i samma betänkande och som gäller huruvida vi ska samverka, och upphandla väginvesteringar exempelvis tillsammans med finansieringen av det hela. Detta är ju två olika saker! Vi är för båda, och jag trodde att Johan Lönnroth egentligen var emot båda. Man kan ju faktiskt vara för den ena och emot den andra och vice versa. Så blanda inte ihop de här frågorna! Det kommer inte att underlätta utredning och resonemang.
Fru talman! Jag är öppen för att se över hela budgetprocessen, inklusive de idéer som har diskuterats i VESTA-projektet. Det finns inga delade meningar där. Det vore bra om vi kunde införa mer reella kostnads och intäktsprinciper. Jag skulle själv väldigt gärna vilja ha mer av ett samhällsekonomiskt tänkande och mindre av ett mer strikt statsfinansiellt tänkande i statsbudgetprocessen. När det gäller detta med PPP, den s.k. alternativa metoden, är min huvudpoäng att det måste klarläggas när resurserna förbrukas. Det är detta som ska beskrivas på ett mycket tydligt sätt i budgeten så att vi är medvetna om vad vi verkligen beslutar om och vilka resurser vi tecknar in. Nu har detta med PPP lanserats i Svenska vägföreningen. Jag läste deras utredning med förfäran. Där talar de om alla dessa miljarder som ska trollas fram på det här sättet. Det handlar helt enkelt om projekt som riksdagen i demokratisk ordning har prioriterat bort därför att vi har knappt om pengar. Vi har inte råd att bygga dessa jättelika motorleder. Jag kan inse behovet av att förbättra E 6:an i norra Bohuslän t.ex., men vi har inte de budgetpengarna. Det finns ännu angelägnare projekt. Nu vill man använda den här metoden för att bakvägen smyga in saker och därmed också tränga ut andra saker ur statsbudgeten. Sedan låtsas man att det är nya pengar som kommer in. Nya pengar på det här området kan man bara få in genom att se till att de som använder vägarna, dvs. bilåkarna, är med och betalar en större andel och skattebetalarna en mindre andel.

Fru talman! Ledamöter! Åhörare! Allra först vill jag deklarera att Centerpartiet står bakom majoriteten i utskottet när det gäller synen på infrastrukturprojekt och finansieringen av dem. Det är värdefullt att få en utredning, som ska bedrivas skyndsamt, för att se effekterna av ett privat-offentligt partnerskap för finansiering av stora vägprojekt. Man kan också konstatera att vi faktiskt har lagt ganska stora pengar i budgeten på vägförbättringar. Man kan delvis gå den vägen också. Den engelska förkortningen för privat-offentligt partnerskap är PPP, och jag tycker inte heller att den är bra. Jag tycker att vi ska använda ursprungsbetydelsen polluter pays principle. Vi ska inte ha två likalydande förkortningar i våra diskussioner. Om man bara använder den principen är det alldeles självklart att det blir en utträngningseffekt. Man binder upp budgeten genom de delfinansieringar som staten ändå ska stå för, och lägger man dem på hög är det alldeles självklart att de äter ut andra projekt. Däremot är det alltid bra med konkurrens, variation och en möjlighet att jämföra. Det är anledningen till att vi tycker att det är viktigt att snabbt ta fram förslag till hur man kan prova privat-offentligt partnerskap för infrastrukturella finansieringar. Fru talman! Centerpartiet ställer sig, liksom de övriga partierna, i det här läget i stort också bakom de principiella förändringar som anges i propositionen när det gäller budgetprocessen. Vi har aktivt deltagit i det förändringsarbete som redan har skett, t.ex. den reformerade budgetprocessen och utvecklingen av den statliga redovisningen. Detta innebär att vi även i framtiden kommer att värna systemet med utgiftstak liksom ettåriga ramar för utgiftsområden som princip, även om smärre justeringar kan behövas. Den långsiktiga restriktionen på omfånget av den statliga verksamheten som detta innebär behöver föras över i det nya systemet. Däremot kan kritik riktas mot hur regeringen arbetat vid risk för överskridande under det sista året, precis som Fredrik Reinfeldt berörde i sitt inlägg tidigare i debatten. Däremot är jag väldigt säker på att utgiftstakens begränsande funktion har varit till stor nytta som återhållande faktor i en tid när budgeten har behövt saneras för att stabilisera den svenska ekonomin. Det nuvarande systemets koppling till statsskuldens förändring är också mycket värdefull enligt Centerpartiets åsikt. Det är viktigt att marknad, enskilda personer och folkvalda klart inser vilka betydande belopp Sverige fortfarande har i statsskuld. Ramanslaget för räntor på statsskulden är för nästa år hela 81 700 miljoner av de totalt knappt 700 miljarder som utgiftssidan i statsbudgeten hamnar på. Vi kan jämföra det med utgiftsområde 4 Rättsväsendet som drar drygt 22 miljarder, utgiftsområde 6 Totalförsvaret som drar 46 miljarder eller utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom som får drygt 33 miljarder. Det kostar ofantliga summor att ha en så stor statsskuld, och det måste vara tydligt. Vi ser också faran med det nuvarande budgetförslaget där det under inkomsttiteln 3 300 ligger inkomst av försåld statlig egendom på 95 miljarder samtidigt som vi har den nuvarande debatten om Telia-Telenor-affären. Eftersom den här händelseutvecklingen har så stor budgetpåverkande effekt begärde jag i går kväll av finansutskottets ordförande att utskottet ska få en direktinformation av ansvarig minister om vilka effekter som den nuvarande händelseutvecklingen ger på statsbudgetens resultat nästa år. Fru talman! Det är viktigt att arbetet med större överskådlighet, mer rationella beslut och bättre uppföljningsinstrument fullföljs. De folkvalda måste ha tillgång till en överskådlig och tydlig information för att rätt kunna fullgöra sitt uppdrag. Det är lika viktigt att resultatet av fattade beslut blir belysta. De uppföljningsinstrument som finns i dag är inte tillräckliga. Ett exempel som redan har nämnts av många talare är de skenande kostnaderna för sjukförsäkringen och de tilläggsanslag som vi har behövt besluta om här i kammaren. Varför ökar kostnaderna? Hur har andra samhällsbeslut påverkat utvecklingen? Vilka effekter har de här förändringarna i systemet fått? Det är frågor som inte har besvarats. Ett annat exempel på att det behövs större överskådlighet är hur EU:s budget påverkar vår egen budget och den fragmentisering av information som finns i det budgetförslag som regeringen har lagt fram. Jag har tidigare påpekat i utskottet att den informationen behöver samlas och bli mer överskådlig. Vi i Centerpartiet tror, i likhet med övriga partier, att det är viktigt med en förbättrad koppling mellan finansiell styrning och resultatstyrning. Det föreslagna systemet kommer att innebära att det blir lättare att jämföra förbrukade resurser på ett område med en analys av hur uppsatta mål har nåtts. Detta är kanske något som förvånar dem som inte sitter i finansutskottet och som lyssnar på den här debatten. Kombinationen av förslagets resultatbudget, finansieringsbudget, balansbudget, driftsbudget och investeringsbudget gör det möjligt att presentera utvecklingen av den statliga ekonomin på ett bättre sätt. Hur och på vilket sätt detta rent praktiskt ska organiseras är ännu inte klart. Här återstår ett viktigt utvecklingsarbete. I det framtida systemet måste dock ledamöterna kunna ställa krav på överskådlighet och klarhet. Det är också viktigt att partierna ges tid och möjlighet att utveckla sina alternativa förslag. Det är möjligt att dagens motionsperiod på två veckor blir alltför kort för att detta ska vara möjligt i det framtida systemet. Det arbetsätt som vi har i dag innebär också att det under hela hösten kan komma rättelseblad från Regeringskansliet, medan oppositionen inte har möjlighet att rätta ens enkla fel efter det att respektive ekonomisk-politisk motion lämnats in. Den här skevheten i hanteringen behöver rättas till i det nya förslaget. Fru talman! Vi ser fram emot en grundlig debatt om analys, kontroll och uppföljning när den av regeringen aviserade rapporten kommer i vår. Vi tror, i likhet med övriga partier, att det är rätt väg som vi tillsammans har beträtt.

Fru talman! Tidigare talare har på ett mycket bra sätt redovisat riktlinjerna för och innebörden i det utvecklingsarbete som pågår angående den ekonomiska styrningen, så det ska jag inte upprepa. En övergång till resultatbudgetering och resultatredovisning behövs om den nya budgetprocessen och systemet med utgiftstak ska fungera på ett bra sätt. Den ökade tydlighet som eftersträvas är också en god sak. Samtidigt tycker jag att det är bra att utskottet i sin skrivning lyfter fram riksdagsperspektivet och framhåller vikten av en analys av hur de föreslagna förändringarna kommer att påverka riksdagens beslutsfattande i budgetfrågor. När det gäller frågan om public private partnership som modell för väginvesteringar är jag liksom Johan Lönnroth mycket skeptisk. Precis som utskottet framhåller tar investeringarna i anspråk resurser oavsett om de finansieras över anslag när de genomförs eller genom avgifter, alternativt amorteringar och räntekostnader, över en längre period när de utnyttjas. När det gäller möjlighet till effektivitetsvinster avvaktar jag resultatet av den utredning som aviseras i betänkandet. Med det yrkar jag bifall till utskottets förslag.

Fru talman! Sverige byggs underifrån och uppåt i olika nivåer av gemenskaper. Individer ingår i familjer, dvs. naturliga gemenskaper med relationer som människan föds in i. Därefter kommer det civila samhällets övriga gemenskaper och fortsätter med lokala och regionala politiska gemenskaper till den statliga nivån. På den internationella politiska sidan kommer organisationer och sammanhang mellan länder, t.ex. I en kristdemokratisk vision av Sverige följer samhällets olika delar ett subsidiärt mönster. Varje nivå är till för att lösa uppgifter som inte på ett tillfredsställande sätt kan lösas på en lägre nivå. Varje gemenskapsnivå är i första hand kompletterande till de lägre och inte avsedd att ersätta eller beröva vare sig deras uppgifter eller frihet. De naturliga gemenskaperna, fru talman, motiverar en maktfördelning sinsemellan. En familj har sina uppgifter och mål som inte kommunen ska ta över. Familjen har också rättigheter som kommunen ska respektera. På samma sätt har kommunsektorn uppgifter och mål som staten inte ska ta över. Kommunala rättigheter ska respekteras av staten såsom de har erkänts av staten genom den kommunala självstyrelsen. Kommunens roll är att vara subsidiär, stödjande, i förhållande till de gemenskaper som bygger upp kommunen; landsting och regioner ska vara subsidiära i förhållande till de gemenskaper som bygger upp dem och staten i sin tur till det som bygger upp staten. Bestämmanderätten över sådant de såväl naturligt som effektivast kan sköta själva ska också respekteras. Den logiska konsekvensen av detta resonemang är en makt och uppgiftsfördelning enligt det som på kontinenten kallas just subsidiaritetsprincipen. Bevisbördan ligger t.ex. på staten i förhållande till kommunerna för att motivera om staten ska bestämma om uppgifter som ligger eller borde ligga på kommunerna. Det ingår även i den subsidiära rollen att vid behov värna medborgares rättigheter gentemot mellanliggande nivåer. Ytterligare en logisk konsekvens är att regering och riksdag skapar en ekonomiskt stabil grund för den kommunala respektive regionala självstyrelsen med legitima och stabila skattebaser så att den kommunala sektorn, med viktiga uppgifter som undervisning, äldreomsorg, sjukvård etc., blir mindre sårbar i konjunktursvängningar. Lagar, för att nu bli lite rättsfilosofisk, går enligt kristdemokratisk uppfattning tillbaka på och bör harmoniera med naturliga rättigheter, såsom jag har skisserat ovan. En motsatt uppfattning som präglat mycken politik, även i denna kammare, är att lag i grund och botten inte är något annat än en befallning som får stöd av hot eller sanktion. Hoten står den som äger makten för. Låt mig nu ge några exempel inom detta utgiftsområde där staten stiftar lag gentemot kommunsektorn utifrån maktperspektiv och inte utifrån rättighetsperspektiv, där staten alltså bortser från dessa ovan refererade rättigheter och enbart använder maktspråk. Jag vill inte sticka under stol med, fru talman, att jag är mycket intresserad av att senare höra statsrådets synpunkter på den kommunala självstyrelsen, mitt tidigare resonemang och det som nu följer. Vi konstaterar inledningsvis att kommunsektorn under de senaste mandatperioderna använts som ett instrument, nu i den socialdemokratiska regeringens saneringspolitik. Till följd av successivt ökade allmänna egenavgifter sedan 1995 har kommunsektorns skatteintäkter minskat med drygt 18 miljarder kronor, eftersom egenavgifterna är avdragsgilla. Till detta kommer statliga reformer om ett ökat kommunalt ansvarstagande som inte finansierats av staten enligt den tidigare knäsatta finansieringsprincipen, t.ex. Det kraftigt ökande antalet äldre medborgare och de höga födelsetalen i början av decenniet har dessutom krävt en kraftig utbyggnad av skola, vård och omsorg samt annan kommunal service. Det kraftiga skattebortfallet på grund av egenavgifterna och endast etappvisa men nu äntligen inledda återföringar i form av ökade statliga bidrag har krävt ett stort förändrings och omstruktureringsarbete inom kommunsektorn för att uppnå ekonomisk balans. Det har varit både negativt och positivt. Verksamheten har ofta en hög effektivitet och god kvalitet, men samtidigt utnyttjas personal ofta alltför hårt. Arbetsmotivation och arbetsglädje måste återställas. Detta första exempel visar något jag skulle vilja kalla en instrumentalisering av kommunsektorn av statsfinansiella skäl. Utifrån ett rättighetsperspektiv är kommunerna däremot mål i sig. Mitt andra exempel gäller balanskravet. Många kommuner och landsting tycks trots hårda besparingar inte kunna klara balanskravet i ekonomin år 2000. I regeringens förslag till budget för år 2000 och utgiftstak för de närmaste två åren har därför medel avsatts för att stödja kommuner med avsevärda ekonomiska svårigheter. Vi har stöttat detta. Beslutet om denna kommunakut förstärker dock intrycket av att tillväxtfrämjande åtgärder uteblivit, att utjämningssystemet inte fungerar och att kommunernas skattebas måste utökas för att klara de kommande årens stora åtaganden, främst inom äldreomsorgen. För att långsiktigt trygga god vård och omsorg måste kommunernas ekonomi utvecklas från en förvaltande nivå som med liten marginal klarar balanskravet till en utvecklande ekonomi som tål tillfälliga påfrestningar. Äldreberedningen och HSU 2000 är två utredningar som presenterats det senaste året och som gemensamt visar att kommuner och landsting behöver rejält förstärkta resurser. Detta försöker vi också tillgodose genom att till kommunsektorn lägga på 1,1 miljard utöver det regeringen föreslagit för år 2000. Mitt tredje exempel, för att nu bli mer detaljerad, är den som det synes underfinansierade maxtaxan inom förskolan. Maxtaxan är inte bara ytterligare ett sätt att med ekonomiska medel söka styra barnfamiljernas val av barnomsorg. Den tvingar också med all sannolikhet kommunerna att prioritera bort annan angelägen verksamhet för att finansiera det socialdemokratiska vallöftet.

Det finns alltså risk för att förslag som maxtaxan, med en otillräcklig finansiering, tvingar kommunerna att minska resurser till angelägna saker, som vård och annat, och att det sker undanträngningseffekter även på andra områden. Denna övervältring från statens sida kan jag inte riktigt se stämmer överens med det rättighetsperspektiv som jag tidigare skissat. Mitt fjärde exempel rör kommunernas eget bostadsbestånd. På detta område finns det också anledning att verka för en strukturförändring som gör att kommunerna påtagligt minskar sina, och därmed skattebetalarnas, risker, vilka följer av stora åtaganden på bostadsområdet. Kommunala utförsäljningar av bostadsbolag ska inte, enligt min mening, motverkas från statligt håll, som sker med den nuvarande socialdemokratiska politiken. Verksamheten i kommuner och landsting ska vara gemensamt finansierad, men vem som utför den på det här området är inte det betydelsefulla. Mitt femte exempel gäller det kommunala utjämningssystemet. Alla kommuner och landsting/regioner ska ha likvärdiga förutsättningar för sin verksamhet och service, oberoende av skattekraft och opåverkbara strukturella kostnader. Därom är vi helt överens. Enligt vår mening går dock den nuvarande ordningen med inomkommunal utjämning emot grundlagens intentioner med den kommunala självstyrelsen. Den går även emot lokaliseringsprincipen och den kommunala beskattningsrätten. Systemet med inomkommunal utjämning leder med jämna mellanrum till allvarliga motsättningar mellan kommuner och mellan landsting. När vissa kommuner och landsting betalar stora summor i avgift och andra får del av bidrag i motsvarande utsträckning skapas också möjligheten till och föreställningen om att medel från en kommun används till olika icke lagstadgade verksamheter eller investeringar i en annan. Vi kristdemokrater anser att det enligt subsidiaritetsprincipen är staten som ska stödja kommunsektorn och utjämna de opåverkbara förutsättningar som föreligger mellan kommuner och landsting. Vi anser också att hela behandlingen från statens sida ska ske utifrån ett rättighetsperspektiv, där man ser kommuner och landsting som naturliga gemenskaper med rättigheter som uttrycks i kommunal självstyrelse. Tack, fru talman!

Fru talman! Situationen för många kommuner i landet är ansträngd. 210 av landets 289 kommuner minskar i folkmängd. När befolkningsunderlaget minskar försämras förutsättningarna att upprätthålla grundläggande service till dem som bor i berörda kommuner, vilket i sin tur medför att arbetstillfällen försvinner och att skattekraften minskar. Det blir en ond spiral som är svår att ta sig ur. Regeringen står här handfallen och ser på när Sverige kantrar. Inga försök görs för att åtgärda de underliggande strukturella problemen. I stället öppnar regeringen akutmottagning på Finansdepartementet. Det är som att åtgärda en trasig minisk med ett plåster på knät. Det kan ge tillfällig lindring, men det ger tyvärr ingen varaktig förbättring. Under året är det också så att två tredjedelar av landets kommuner går back, visar röda siffror. Det ger också mycket svåra problem för dem som bor i de här kommunerna, eftersom kommunerna har huvudansvar för delar av vården, för skolan och för omsorgen. När det gäller landstingen blir resultatet för 1999 årtiondets sämsta, enligt en enkät bland landstingens ekonomichefer. Enligt de prognoser och enkätsvar som finns blir det samlade underskottet för 1999 hela 6,1 miljarder kronor. Det är 1,3 miljarder mer än vad som budgeterats. Av landets 21 landsting är det bara 2, Östergötlands och Jönköpings, som visar överskott enligt prognosen för året. Och det är mycket små överskott. Det är 8 respektive 10 miljoner kronor. Fru talman! Centerpartiet anser att all konkurrens mellan offentliga och privata aktörer ska ske på lika villkor. En fungerande konkurrens bidrar å ena sidan till ökad kvalitet och å andra sidan till minskade kostnader i den offentliga verksamheten. Andra fördelar som kan uppnås är en valfrihet, en ökad frihet för individen, t.ex. när det gäller val av skola eller val av vårdgivare. För en familj där ett av barnen kanske har kommit på kant med läraren i en skola är det en befrielse att kunna välja en annan skola och kanske en annan pedagogik. Där fyller friskolorna en mycket stor och viktig funktion. Utöver den fria konkurrensens betydelse för den kommunala ekonomin behöver Sveriges kommuner och landsting grundläggande förutsättningar för utveckling. De behöver bättre vägar. De behöver en digital allemansrätt, både för demokratiutveckling och för företagens utveckling. De behöver utbildning som sprids till dem som bor kvar och de behöver kultur och framtidssatsningar. Sist men inte minst behöver de ett skatteutjämningssystem där större vikt läggs på befolkningsstrukturen och kommuner som har befolkningsminskning. Förändrad sysselsättning och hög arbetslöshet slår i dag igenom direkt i utjämningssystemet. Det bör därför byggas in en bromsmekanism, så att effekten neutraliseras under en övergångstid. Under övergångsperioden kan sedan kommunerna och landstingen anpassa kostnaderna efter intäkterna i en takt som är möjlig att genomföra. Förutom, som jag har påpekat innan, konkurrens, regional satsning och en fördelning mellan kommuner och landsting för att det ska vara möjligt med en likvärdig service oavsett var i landet man bor behövs också tillskott i form av statsbidrag. Centerpartiet har varit med och beslutat om och finansierat 16 miljarder i ökade statsbidrag till kommuner och landsting under de senaste åren. Under förra riksdagsåret förutsåg vi också de fortsatta problemen med att finansiera vård och omsorg i kommuner och landsting. Vi träffade därför en överenskommelse med Socialdemokraterna om inriktningen och finansieringen av försvaret. Här frigörs pengar. Den uppgörelsen innebär att sammanlagt 8 miljarder kronor frigörs under perioden 2002-2004. Socialdemokraterna och Centerpartiet är överens om att de här medlen genom en konkret och uppföljningsbar satsning ska tillföras vård och omsorgssektorn. Överföringen av medel från försvaret till vård och omsorg är en nödvändig omstrukturering av resurser från en verksamhet där samhällets behov minskat till en verksamhet där samhällets behov ökat. Det räcker dock inte. Långsiktigt är de strukturella besluten ofantligt viktiga för att hela Sverige ska överleva. Det finns europeiska regioner som visat att det går. Wales var för 20 år sedan så fattigt att det inte fanns centralvärme i husen. Arbetslösheten var hög och den sociala situationen mycket svår. I dagens läge är det en blomstrande region. Det är resultatet av strukturerade regionala satsningar. För detta krävs handlingskraft och det krävs vilja. Det borde vara möjligt med motsvarande satsningar i Sverige. Fru talman! Jag yrkar bifall till Centerpartiets reservation nr 6. Tack!

Fru talman! En mycket viktig del av välfärden organiseras och finansieras av kommuner och landsting. Hur kommunerna sköter denna verksamhet är av avgörande betydelse för medborgarnas välstånd. Riksdagens vänstermajoritet har redan fastställt ramarna för olika utgiftsområden och beräkningar av statens inkomster år 2000 och lagt fram förslag för preliminära utgiftstak för år 2001 och år 2002. Vi har lagt fram våra förslag till inriktning av den ekonomiska politiken i vår parti och kommittémotion. När riksdagens majoritet har valt en annan riktning redovisar vi våra synpunkter på utgiftsområde Folkpartiet har under de senaste åren inte haft någon avvikande bedömning från regeringen vad gäller de totala behoven av statsbidragen till kommunerna. Hade vårt förslag beträffande samverkan mellan försäkringskassor och landstingen genomförts hade ytterligare resurser skjutits till denna sektor. Till skillnad från regeringen och dess stödpartier ser vi inte kommunernas ekonomiska utveckling som en fråga om enbart bidrag och utjämning. Kommunernas ekonomiska ställning beror också på skatteintäkternas utveckling men också effektiviteten av den kommunala verksamheten. Mellan 1991 och 1994, trots de besvärliga makroekonomiska förhållanden som rådde, steg kommunsektorns produktivitet med 15 %. Vi har kunnat konstatera att denna utveckling avstannat sedan 1994. Politiken har i alltför stor utsträckning varit fokuserad till bidrag från staten och till utjämningsfrågor. Kommunernas ekonomi handlar enligt Folkpartiets mening inte enbart om hur stora summor som kan disponeras. Kommunerna måste göra rätt saker och på rätt sätt. Det handlar om effektiv upphandling, koncentration till kärnverksamhet och mångfald och konsumentorientering inom den kommunala verksamheten. Regeringen har på olika sätt försvårat för kommunerna och landstingen att bedriva sin verksamhet i nya former. Ett stopp för försäljning av kommunala bostadsbolag, försvårande av start av friskolor och planer på förbud mot privata entreprenörer inom sjukvården är några flagranta exempel på ideologiskt betingade ingrepp i kommunernas förnyelsearbete. Folkpartiet har vid olika tillfällen sagt nej till bostadsbolagsakut och till en allmän kommunakut. I budgeten öronmärks återigen pengar för sådan verksamhet. En modell med en permanent inrättad akutmottagning ger helt fel signaler. Tonvikten på riksdagens arbete måste ligga i att skapa rimliga generella förutsättningar genom ett fungerande utjämningssystem. De kommunala förlustbostadsbolagen får inte rekonstrueras för fortsatt underskottsdrift. Vi säger därför nej till de anslag som finns för dessa ändamål. Det är orimligt att kommuner som har långsiktiga strukturella problem utan generella regler får pengar från staten. Regeringen anför att vissa av kommunernas strukturella problem inte kan fångas av utjämningssystemet. Därför ska de få särskilda anslag. Detta, fru talman, anser vi vara fel. De strukturella faktorerna fångas i systemet, och övriga faktorer ska kommunerna ta ansvar för gentemot sina väljare. Vi har alla talat om marknadsekonomi och planekonomi. Men, fru talman, det växer fram ett nytt ekonomiskt system tack vare den socialdemokratiska regeringen. Det är projektekonomi. Den socialdemokratiska regeringen har genom åren alltmer fokuserat på olika typer av projektbidrag till de kommunala verksamheterna. Vidare har man använt olika typer av förhandlingslösningar för att ge stöd till vissa specifika verksamheter och aktiviteter. Låt oss utöver bostadsakut och kommunakut nämna de lokala investeringsprogrammen och den s.k. storstadspengen. Denna framväxt av projektekonomi säger vi i Folkpartiet liberalerna nej till. Folkpartiet har sedan länge varit anhängare av enhetliga dagisavgifter. Det minskar enligt vår mening marginaleffekterna för barnfamiljerna och inte minst låginkomsttagarna. Det är dock en fråga som måste avgöras på det lokala planet. Dagistaxornas storlek är ingen fråga för riksdagen. En viktig förutsättning för att kommunerna ska kunna erbjuda sina invånare en god service och att människor ska få samma möjligheter att erhålla grundläggande kommunfinansierad service är ett vettigt utjämningssystem. Ett långtgående och felaktigt utformat utjämningssystem undergräver det kommunala självstyret och tar bort viktiga ekonomiska incitament från kommunerna. Vissa kommuner har med nuvarande system marginaleffekter som är större än 100 %. Detta missförhållande måste rättas till med hjälp av en sänkning av utjämningsgraden. Systemet för kostnads och inkomstutjämningen är oöverskådligt, och för den enskilda kommunen kan slutresultatet bli starkt beroende av hur en viss enskild faktor faller ut. Folkpartiet efterlyser ett nytt system där utjämningen grundas på strukturella faktorer. Både kostnader och inkomster ska beaktas. Detta är viktigt inte minst för storstadsregionerna som har både en stark skattebas men också stora kostnader. Folkpartiet utvecklar sitt resonemang om ett utjämningssystem som balanserar det kommunala självstyret med medborgarnas rätt till likvärdiga villkor till kommunal service i motion Fi610. Jag yrkar bifall till yrkande nr 5 i motionen samt till reservation Kommunerna bär en orimlig börda för socialbidragskostnaderna. Den viktigaste faktorn som påverkar socialbidragskostnaderna är arbetsmarknadsläget som påverkas av regeringens, inte kommunernas, politik. Olika beräkningar visar att ungefär hälften av socialbidragskostnaden orsakas av arbetslösheten. Samtidigt ingår socialbidragen i kommunernas grundläggande åtaganden enligt socialtjänstlagen. Därför är det rimligt att staten och kommunerna delar på kostnadsansvaret för socialbidragen. Fru talman! Det finns över 1 500 kommunala bolag i Sverige. I bolagen satsas skattebetalarnas pengar på alla möjliga verksamheter, skidliftar, tvätterier, restauranger, solarier, gym och andra typer av verksamheter. Vi är motståndare till kommunala bolag och vill minska dem kraftigt och på sikt avveckla dem. Avvecklingen bör ske genom att bolagen säljs till privata aktörer, läggs ned eller att verksamheten återgår till förvaltningsform. En del av det kommunala bostadsbeståndet kan behöva finnas kvar för att säkerställa att en god social bostadspolitik upprätthålls. För några år sedan kom den senaste modeflugan in i den kommunala bostadssfären, nämligen holdingbolag och koncernbildning. Kommunerna för helt enkelt samman alla sina bolag i en koncern. Det innebär att vinster i ett bolag kan överföras till ett förlustbolag och därmed kan statsskatt undvikas. Av den anledningen efterlyser Folkpartiet i motion K352, yrkande 2, ytterligare en lagstiftning beträffande kommunerna och de kommunala företag som berörs av detta. Utskottsmajoriteten avstyrker, trots sin djupa kärlek för skatten, motionen. Tydligen är skatteplanering okej om det sker inom den offentliga sektorn. Med anledning av detta vill jag yrka bifall till reservation 9.

Fru talman! Sveriges ekonomi har fått ny kraft och styrka. Det kommer nu att synas mer i kommuner och landsting i och med de ökade skatteintäkterna på ca 25 000 miljoner kronor under nästa år. Genom att skatteinkomsterna utvecklas på ett positivt sätt finns goda allmänna förutsättningar för kommuner och landsting att tillgodose angelägna behov inom skola, vård och omsorg. Lägg därtill nya friska statsbidragspengar. Tar vi beslutade och föreslagna tillskott av de generella statsbidragen blir det, i förhållande till 1996 års nivå, en höjning av statsbidragen med 20 000 miljoner kronor enbart nästa år. I sin bedömning av den kommunala ekonomins utveckling de närmaste åren anger regeringen att ökningen av skatteinkomsterna som följer av den förbättrade ekonomiska utvecklingen samt de ökade statsbidragen ger utrymme för en ökning av de kommunala konsumtionsutgifterna med i genomsnitt drygt 1 % per år. Det är alltså en ökning med ca 4,8 miljarder kronor per år. Denna utveckling är mycket välkommen och illustrerar enligt utskottet väl tillväxtens betydelse för den kommunala ekonomin. Denna starkare ekonomi, med en god tillväxt, gör att vi allt bättre kan värna välfärden och allt bättre kan klara en bra utbildning, en god vård och en trygg omsorg om barn och gamla. Det bästa sättet att utveckla välfärden och att minska klyftorna i samhället är att se till att fler människor har arbete. Vi har en längre tid haft en sjunkande arbetslöshet och en stigande sysselsättning. Detta börjar nu bli mer märkbart. Fler och fler människor känner själv någon eller några som tidigare varit arbetslösa men som nu har fått arbete. Vi vill också att vården och omsorgen ska hålla hög en kvalitet. De brister som vi ser vill vi göra något åt. Vi ska ha en värdig vård och omsorg för alla som behöver den. Vi ska ha en skola med allra högsta kvalitet för alla barn. De uppföljningar som på regeringens uppdrag gjordes under åren 1997 och 1998 om användningen av de ökade statsbidragen visar att den allra största delen använts till dessa prioriterade verksamheter. Utskottet delar regeringens uppfattning att vården, omsorgen och skolan även fortsättningsvis måste komma i första rummet. Om vi nu går till anslagen under budgetens utgiftsområde 25 så ser vi att de omfattar merparten av statens utgifter för kommuner och landsting. Bidragen lämnas främst i form av ett allmänt finansiellt stöd till kommuner och landsting, men också i form av bidrag för att åstadkomma likvärdiga ekonomiska förutsättningar mellan de olika kommunerna och de olika landstingen. Riksdagen har fastställt ramen till 97 667 miljoner kronor. Det är den största budgetposten i statsbudgeten, numera betydligt större än statsskuldsräntorna.

som motsvarar 25 % av den allmänna pensionsavgiften för beskattningsåret. Samtidigt föreslås att avdraget för egenavgiften vid den statliga och kommunala beskattningen ska begränsas med 25 %. Genom den begränsade avdragsrätten kommer kommunsektorns skatteintäkter under år 2000 att öka med 4,8 miljarder kronor. För att neutralisera denna effekt har regeringen i sitt budgetalternativ föreslagit att det generella statsbidraget - anslaget A1 - ska minskas med ett lika stort belopp. Samtliga borgerliga partier motsätter sig i sina budgetalternativ regeringens skattesänkning. Utskottet noterar alldeles särskilt att inget av partierna har återtagit den av regeringen förordade bidragsminskningen eller på annat sätt kompenserat kommuner och landsting för denna indragning. På grund därav har samtliga fyra borgerliga partier 4,8 miljarder kronor mindre till kommuner och landsting än vad man kan utläsa av deras budgetalternativ. Per Landgren, exempelvis, stod här och sade att man nästa år har 1,1 miljarder mer till kommuner och landsting än vad regeringen har. Per Landgren talar inte sant. I stället har Per Landgren 3,7 miljarder kronor mindre till vård, skola och omsorg. Då har jag inte ens räknat med de andra hål som finns i kristdemokraternas budgetalternativ. Moderaternas budgetalternativ innebär dramatiska minskningar av skatteinkomsterna. Trots att man på utgiftsområde 25 försöker kompensera kommunerna för detta bortfall blir den sammantagna effekten av de moderata förslagen att resurserna krymper för kommuner och landsting. Dessutom är de skattesänkningarna så stora att utskottet anser att de är fullständigt oacceptabla ur fördelningspolitisk synpunkt. I kristdemokraternas budgetalternativ föreslås skattesänkningar som påverkar de kommunala skatteintäkterna med betydande belopp. De kommunala inkomsterna beräknas minska med ca 17 miljarder kronor år 2000. För detta bortfall ska kommuner och landsting kompenseras fullt ut enligt kd. Men även med en kristdemokratisk politik kommer kommuner och landsting sammantaget att få betydligt sämre möjligheter att tillgodose de ökande behoven av inte minst vård och omsorg. Även om en betydlig förbättring av kommunsektorns ekonomi i stort kan förutses för de närmaste åren är utskottet väl medvetet om att vissa kommuner och landsting under en övergångsperiod kommer att ha en svår ekonomisk situation. Utskottet delar därför regeringens bedömning att det behövs särskilda medel för att bl.a. stödja kommuner med övermäktiga åtaganden för boendet. När Moderaterna, Centerpartiet och Folkpartiet föreslår att anslaget A2 ska avskaffas - där försvinner i en hast 1 000 miljoner kronor från kommunerna - så föreslår de också sämre villkor för medborgarna i många kommuner. Utskottet kan i likhet med regeringen konstatera att det finns ett antal kommuner och landsting som till följd av främst strukturella orsaker har hamnat i en särskilt svår ekonomisk situation och därför har svårigheter att klara balanskravet. Dessa problem kan inte lösas på kort sikt inom ramen för det kommunala utjämningssystemet. Det är därför det behövs medel för särskilt stöd. För att bedöma behovet av stöd och vilka villkor som ska ställas måste en individuell prövning göras i varje enskilt fall. Beredningen av ansökningarna kommer att göras av den av regeringen inrättade Kommundelegationen. Jag måste säga till Bijan Fahimi, som talar om något som är permanent, att Kommundelegationen ska upphöra i juli 2000. Mer permanent är den inte. Utskottet tillbakavisar det som påstås i motionerna från Moderaterna och Folkpartiet om en slumpartad och godtycklig bidragsgivning. Grunderna för bidragsgivningen finns klart fastlagda i delegationens direktiv. Att Moderaterna och Folkpartiet vill ta bort anslaget förvånar mig egentligen inte så mycket, men Lena Eks och Centerns uppfattning förvånar mig desto mer. Det behövs ingen akutmottagning, enligt Lena Ek. Då har hon döpt om Kommundelegationen. Men varför vill Lena Ek slänga ut barnet med badvattnet? I stället ska vi tydligen vänta på den digitala allemansrätten, och annat. Det är bra. Men under tiden skadas den sociala välfärden, Lena Ek. Varför inte ge hjälp när det behövs, så att de som är sämst ställda klarar sig och kan få nytta av det som på längre sikt ger bättre förutsättningar för de berörda kommunerna?

Insatserna finansierades med medel som år 1995 annars skulle ställts till kommunsektorns förfogande. Moderaterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet vill inte att ett eventuellt överskott ska föras över mot A2-anslaget. De påstår att det skulle vara ett brott mot bestämmelserna i budgetlagen. I stället tycker de att den försäljningslikvid som kan uppkomma bör redovisas mot en inkomsttitel på statsbudgeten. Jag skulle bara vilja påminna om att både Folkpartiet och Kristdemokraterna själva använder denna teknik i sina budgetmotioner, så de kanske skulle fundera lite. Kritiken faller lika mycket på dem. Utskottet tycker att det är bra att den ekonomiska konstruktion av Haninge kommun som staten medverkat till har varit framgångsrik. Utskottet konstaterar att regeringen med de i propositionen föreslagna åtgärderna fullföljer de utfästelser som gjordes år 1995 i samband med att beslutet togs om särskilda insatser för Haninge kommun. Riksdagen har enligt lagen om statsbudgeten möjlighet att göra avsteg från principen att försäljningsinkomster ska redovisas mot en inkomsttitel. Enligt förarbetena till lagen är det i så fall lämpligt att detta ges till känna i samband med att beslutet om försäljning fattas. Med hänsyn till att bidraget till Haninge kommun ursprungligen finansierades av kommunsektorn är det enligt utskottet naturligt att det återförs dit. Något brott mot budgetlagen är det alltså inte frågan om. Haninge då vi i finansutskottet diskuterade hur vi skulle lösa Haninges problem. Jag undrar om Lennart Hedquist inte kan fråga sin partivän om hon inte var nöjd med att regering och riksdag hjälpte till för att ge Haninge möjlighet att på ett bra sätt klara ut svårigheterna - detta med anledning av att Lennart Hedquist och moderaterna inte anser att kommuner som i dag har en särskilt svår ekonomisk situation ska kunna få hjälp. Fru talman! Detta betänkande tar också upp ett antal andra kommunalekonomiska frågor som förts fram i motioner under den allmänna motionstiden. Det är framför allt frågor som berör bidrags och utjämningssystemet samt utformningen av inkomstoch kostnadsutjämningen. Utskottet vill erinra om att riksdagen så sent som den 14 juni i år beslutade om vissa förändringar i utjämningssystemet för kommuner och landsting. De beslutade förändringarna gäller från nästa år. Riksdagen ställde sig då ånyo bakom de grundläggande principerna för 1995 års beslut om ett nytt utjämningssystem fr.o.m. år 1996. Det innebär bl.a. att det grundläggande syftet med systemet även fortsättningsvis ska vara att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för kommuner respektive landsting. Såväl regeringen som utskottet har betonat att detta förutsätter en långtgående utjämning av såväl skattekraft som strukturellt betingade kostnadsskillnader. Utskottet vill slå fast att det inte är aktuellt att göra någon omprövning av de grundläggande principer som det nuvarande utjämningssystemet vilar på och som har ett brett stöd både i den kommunala världen och i riksdagen. Regeringen har tillkallat en särskild delegation för att följa upp och utvärdera delar av utjämningssystemet. Enligt direktiven är en viktig fråga den eventuella målkonflikt som kan finnas mellan å ena sidan en långtgående utjämning av de kommunala skatteinkomsterna och å andra sidan incitament för kommuner och landsting att befrämja sysselsättning och tillväxt. Med förtur ska man dessutom behandla befolkningsförändringarnas konsekvenser för den kommunala verksamheten och ekonomin samt frågan om huruvida merkostnaderna för hälso och sjukvård i storstadsregioner och glesbygd beaktas på rimligt sätt. Regeringen har även tillsatt en expertgrupp med uppgift att undersöka möjligheterna att förenkla systemet och göra det mer stabilt. Med hänvisning till att frågor som tas upp i motionerna behandlas i den särskilda delegationen samt i expertgruppen föreslår utskottet att motionerna avstyrks. I de moderata motionerna fortsätter moderaterna med sitt mantra om att skatteutjämningssystemet skulle strida mot grundlagen. Om moderaterna verkligen menar allvar med att det strider mot grundlagen borde de kräva att det ska rivas upp och avskaffas så snart som möjligt. Vi hade en lång debatt om detta den 14 juni i år. Moderaterna är inte trovärdiga i denna fråga. Jag skulle vilja säga till moderaterna: Sluta att misstolka och missbruka grundlagen! Tillstå i stället att ni ogillar själva tanken på en långtgående utjämning och solidaritet kommunerna emellan och argumentera utifrån det i stället! Jag vill säga något kort till Per Landgren och Bijan Fahimi, som var så emot maxtaxa. Per Landgren talade om maxtaxan som enbart teknisk och glömde bort att maxtaxan är till för barnen och för föräldrarna, så att man ska ha en bra barnomsorg när man arbetar. Det har precis kommit en rapport från OECD där man har granskat svensk förskoleverksamhet. Man talar i mycket positiva ordalag, och man säger att den kännetecknas av stor mångfald och variationsrikedom, att det finns en mängd former och inriktningar som är anpassade till barnens och familjernas behov. Det finns en balans mellan individen och kollektivet i barnomsorgen, tycker OECD-gruppen. Men efter allt detta positiva säger man också att det finns vissa svagheter i det svenska systemet, och det är t.ex. att avgifterna skiljer sig för mycket åt mellan kommunerna. Det är inte rättvist med så stora skillnader, anser OECD, som också ifrågasätter om alla familjer har råd att betala avgift i vissa kommuner. Just i den här delen är Socialdemokraterna och OECD överens. Fru talman!

Fru talman! Låt mig börja med maxtaxan. Jag tror att vi är överens om grundprincipen, att det är bra att dagisavgifterna inte är progressiva och därmed inte skapar marginaleffekter. Vad vi vänder oss mot är att staten ska bestämma vilken nivå det ska vara och att man använder en del av det finansiella utrymme som borde ägnas åt skattesänkningar, t.ex. för arbete, åt maxtaxan. Skillnader blir det alltid när man accepterar att kommunerna ska vara självständiga. Folk väljer olika politiker som gör olika val. Det är positivt och någonting som vi har bejakat i Sverige. När det gäller utjämningen hänvisar majoriteten till att det finns två olika utredningar. Jag vill bara påminna om att om man sänker utjämningsgraden löser man i alla fall problemen på kort sikt. Varför avstår majoriteten från att göra det? Varför sänker ni inte utjämningsgraden i systemen?
Fru talman! För att börja med maxtaxan, inser man även i kommunerna att det här är bra för barnen. Det enda man ifrågasätter är om vi finansierar maxtaxan. Det har vi också sagt att vi ska göra. Vi kommer att sänka skatten. Egenavgifterna sänks med 25 % nästa år. Det kommer också att ha betydelse för bl.a. barnfamiljerna. Bijan Fahimi hade flera andra synpunkter i sitt tidigare inlägg, bl.a. att han var emot kommunala bolag. Det är intressant. I många fall säger Folkpartiet att det är så viktigt med den kommunala självstyrelsen, men när det gäller kommunala bolag är det inte så. Kan Bijan Fahimi förklara varför?
Fru talman! Det gör jag gärna. Vi tycker att kommunerna ska ha självständighet inom ramen för den verksamhet som de är till för. Att driva olika typer av verksamhet i kommunala bolag hör inte till kommunernas kärnverksamhet. Om det är någonting som kommunerna ska driva ska det vara antingen i form av förvaltning, så att det finns insyn, eller privata aktörer som gör det. Jag fick inte svar på frågan varför majoriteten inte tar ställning till utjämningsgraden. Är det rimligt att vissa kommuner har marginaleffekter på över 100 %? När det gäller maxtaxan fick jag inte heller något svar. Det utrymme som regeringen använder för maxtaxan borde ägnas åt de skatter som är skadliga för tillväxten.
Fru talman! För att gå tillbaka till frågan om kommunala bolag påstår Folkpartiet att kommunerna har så många bolag som de inte borde ha. Men 80 % Det är alltså inte till största delen solarier och sådant, som Bijan Fahimi sade. Det är fortfarande upp till kommunen själv att välja på vilket sätt man vill ha sin verksamhet. Där ligger den kommunala självstyrelsen, som Folkpartiet i just det här fallet inte vill tillstyrka. När det återigen gäller maxtaxan har OECD nu noterat att det är höga avgifter i olika kommuner, vilket gör att det inte är lönsamt att arbeta därför att avgiften tar en så stor kostnad. Det här kan man se allra mest i moderatstyrda kommuner, som i och för sig många gånger har låg skatt men däremot höga avgifter, särskilt barnomsorgsavgifter.
Fru talman! Sonia Karlsson kritiserar att vi inte vill ha någon kommunakut. Anledningen till detta är ju att vi i budgeten har förslag som ger en bättre kostnadssituation för de allra värst utsatta kommunerna. Jag ska ta några exempel. Det handlar t.ex. om vårt förslag till barnkonto, som ger barnfamiljerna mer tid, mer valfrihet och mer pengar. Vi har också några andra förslag som gör att människor inte behöver gå till socialen för att få en inkomstförstärkning. Det är en av de kostnadsposter som har ökat förskräckligt mycket för kommunerna under 90-talet. Kostnaden för socialbidrag har fördubblats under 1990-talet. Långvarigt socialbidrag - det rör sig om 130 000 personer - är vanligast bland unga föräldrar, särskilt unga ensamstående kvinnor med barn; nu läser jag ur Socialstyrelsens rapport den 14 december 1999 och ur pressmeddelande nr 69. Detta beror, enligt Socialstyrelsen, på att många inte har kvalificerat sig till socialförsäkringssystemen. De får endast grundbeloppet om 60 kr per dag i föräldrapenning. Det handlar alltså om unga föräldrar. Vi föreslår en höjning av grundbeloppet till 150 kr per dag för unga föräldrar. Det gör att de kommer ur en förnedrande situation, och det gör också att kommunernas kostnad minskar väsentligt mer än när det gäller de pengar som finns i den s.k. kommunakuten. Vi tycker att det här är ett riktigare och mer konstruktivt sätt att lösa dessa problem. Vidare behöver kommunerna infrastrukturella förbättringar när det gäller vägar, digital allemansrätt, utbildning och kultur. Det är viktigt, och det är en långvarig och stabil förbättring för kommunerna.
Fru talman! Jag vill ändå påminna Lena Ek om att ni har 4,8 miljarder mindre till kommunerna i de generella bidragen. Sedan tar ni också bort en miljard när det gäller de särskilda insatserna. Det lär alltså inte bli mer pengar till kommunerna. Jag delar uppfattning när det gäller problemet med socialbidragen. Men det positiva är att vi nu ser att socialbidragen, tack vare att arbetslösheten går ned och att sysselsättningen ökar, under det senaste året har minskat med 9 %. Det är närmare 700 miljoner i minskade kostnader. Det är väldigt positivt. Jag tror att det mest konstruktiva när det gäller att få ned kostnaderna för socialbidrag är att vi får ännu fler i arbete. Lena Ek har ett särskilt yttrande där hon tar upp kommuners och landstings rätt att bedriva näringsverksamhet. Jag är oklar över vad Centerpartiet menar i detta särskilda yttrande. Jag tycker att ni helt frångår tidigare centerståndpunkter. Jag skulle gärna vilja ha ett klargörande när det gäller detta.
Fru talman! Det var tre frågor. Jag ska försöka ta upp dem snabbt. För det första har vår inställning till kommunala bolag bl.a. formats av Motalaaffären, som både Sonia Karlsson och jag känner till mycket väl, eftersom det handlar om vårt eget hemlän. Det är inte några nya Centerståndpunkter. Det är gammal traditionell Centerpartipolitik. Vår ståndpunkt är att det ska vara ordning och reda i kommunens affärer. För det andra har de kortvariga socialbidragen minskat, men de långvariga socialbidragen, som gäller 130 000 personer, har enligt Socialstyrelsen inte minskat alls. Det är ett jätteproblem. Det är ett mänskligt dilemma, och det är en fruktansvärd situation för de människor som sitter i denna klämma. Och det är ett mycket besvärligt kommunalt ekonomiskt problem. Bl.a. fokuserar detta sig på de unga föräldrarna. De skulle ha stor nytta av dels ett barnkonto som ger dem mer pengar, dels en höjd grundnivå i föräldrapenningen som också ger dem mer pengar. De skulle ha mycket mer nytta av det här än av en maxtaxa för dagis. Den tredje frågan gällde en budgetteknisk diskussion som vi har haft i finansutskottet. Vi har en annan skatteteknisk lösning. Den diskussion som vi har haft om en förändring av de budgettekniska systemen och utgiftstakens konstruktion är sådan att detta är en av de justeringar som vi vill ha. Man ska nämligen kunna lyfta upp båda sidor och få tydlighet i det här systemet. Det skulle vara intressant att höra vad Sonia Karlsson tänker göra för att hjälpa de unga föräldrarna - främst de unga ensamma mammorna - och förbättra deras situation.
Fru talman! Först och främst vill jag säga att vi har haft en utredning om socialbidragen som vi också hänvisar till i utskottets betänkande. Det här är nu ute på remiss, och det kommer sedan att komma ett förslag när det gäller den delen. Fortfarande är det allra bästa för de unga föräldrarna att de får ett arbete och sedan dessutom maxtaxa, så att de har råd att ha barnen på dagis. Smit inte, Lena Ek! Det är ingen budgetteknisk förändring. Att ni saknar de här 4,8 miljarderna beror på att ni sade nej till regeringens skattesänkningar. Ni har glömt att ni var tvungna. Vi bytte ju skattesänkningar mot en neddragning av det generella statsbidraget. I det avseendet har ni inte fyllt upp. Det är det som skiljer.
Fru talman! Jag försökte i mitt inlägg göra en översikt över en möjlig grund för att slå fast den kommunala självstyrelsen och också att motivera den mer rättsfilosofiskt. Jag tog upp ett antal exempel där jag försökte visa hur den sittande regeringen inte respekterar den kommunala självstyrelsen; jag angrep inte för angripandets skull. Jag vill gärna från majoritetens sida - säkert från ministern - höra vad ni grundar den kommunala självstyrelsen på. Jag tog upp exempel just på hur kommunsektorn instrumentaliseras. När det går dåligt är det som ett dragspel som man trycker ihop. När det går något bättre, även om det inte är fullt så ljust som Sonia Karlsson tecknar, släpper man efter. Det kan också gälla balanskravet i relation till de ekonomiska möjligheter som man skapar eller undanhåller från kommunsektorn när det gäller att tåla tillfälliga påfrestningar. Det gällde också maxtaxan. Det är just ett exempel på hur staten ger sig in och bestämmer på den kommunala nivån och, enligt min mening, bryter mot den kommunala självstyrelsen. Jag nämnde också ett antal andra exempel. Visst kan vi diskutera vad som är bäst för barnen när det gäller maxtaxan. Jag tror att valfrihet är bäst för familjen. Jag skulle aldrig drömma om att sitta i denna församling och lagstifta om hur familjer över hela vårt land ska organisera sin barnomsorg eller att, som kommunerna gör, styra subventioner kommunalt för en viss barnomsorgsform. Man kan inte säga generellt att det är bäst för barnen. Sedan är det naturligtvis bra för människor om de får betala så lite som möjligt för barnomsorgen. Men jag tycker nog att barnomsorgen ska få kosta vad den kostar. Fast det är en inställning som man kan diskutera.
Fru talman! Per Landgren påstår att vi använder kommunerna som ett dragspel. Det är självklart att kommuner och landsting också påverkades när vi hade lågkonjunktur, en stor arbetslöshet och minskade skatteintäkter. Men vi socialdemokrater har inte dragit in några direkta pengar. Jag måste påminna Per Landgren - det har jag nog gjort en gång tidigare - om att de enda som direkt har dragit in pengar från kommunerna är kristdemokraterna och den borgerliga regeringen. De 7,5 miljarder som ni direkt drog in kanske vi kan lämna därhän. Sedan måste jag dra på munnen lite. Per Landgren var ju inte i riksdagen förra perioden. Han sade att han aldrig skulle tänka på att lagstifta för att styra någon barnomsorg. Men hur var det med vårdnadsbidraget? Beslutade inte den borgerliga regeringen om det? Den hann t.o.m. införa det. Nog var det en styrning som heter duga.
Fru talman! Vårdnadsbidraget handlade ju om att man skulle skapa förutsättningar för ett jämlikt resursutnyttjande på barnomsorgssidan. Tidigare hade ju familjer som hade valt att ha sina barn hemma eller låta någon närstående vårda eller fostra dem tillfälligt när de var på arbetet inga möjligheter alls. Den här kommunala subventionen till daghemmen är egentligen en monumental orättvisa. Vårdnadsbidraget var till för att justera det här. Sonia Karlsson kan skaka på huvudet, men så är det.
Fru talman! Jag tror för Per Landgrens skull att vi ska lämna vårdnadsbidraget åt sidan. Per Landgren pratar så väl, och han sade att han hade 1,1 miljard mer till kommunerna. Då vill jag påminna om att det är 3,7 miljarder mindre. För det blir det faktiskt mindre vård och omsorg. Sedan tog Per Landgren upp egenavgifterna. Såvitt jag vet var kristdemokraterna för egenavgifterna. De talade t.o.m. väl om sådana.

Fru talman! Sveriges ekonomi är just nu inne i en väldigt positiv utveckling. Vi har lämnat åren av ekonomiskt moras och budgetsanering bakom oss. Den starka ekonomin ger även återverkningar på kommunsektorn. Det märks inte minst på de ökade skatteintäkter som är en följd av framför allt den sjunkande arbetslösheten. Nästa år kommer kommunernas skatteintäkter att öka med 25 miljarder kronor jämfört med i år. Kommunsektorn som helhet går från underskott till ett kraftigt positivt finansiellt sparande. Trots denna styrkeposition finns det fortfarande stora skillnader i förutsättningarna i vårt land. Det handlar om skillnader mellan tillväxtområden och utflyttningsregioner. Det handlar om innerstad och ytterstad. Det handlar om människor med hela sin historia i Sverige och människor med utländsk bakgrund. Det handlar om kvinnor och män. Och det handlar om skillnader i ekonomiska och sociala resurser. Socialdemokraterna ser som sin största uppgift att verka för att alla människor får möjlighet till ett rikt och meningsfullt liv. Det förutsätter ett solidariskt synsätt där de som har goda förutsättningar delar med sig till dem som är sämre lottade. Orättvisor är inte statiska. De går att bryta och motverka genom politisk vilja och genom politiskt arbete. Marginalisering av människor får aldrig bli ett alternativ om man har ambitionen att fördjupa demokratin och medborgarinflytandet. Fru talman! I vårt land har vi valt en modell där kommunerna har ansvaret för att tillförsäkra medborgarna grundläggande välfärdsverksamhet, välfärd som är själva verktyget för att garantera människor goda möjligheter oavsett de ekonomiska, sociala och geografiska förutsättningarna. Ska alla kommuner ha möjligheter att erbjuda invånarna en bra välfärd krävs det ett system för ekonomisk utjämning mellan regionerna. Jag vill säga till Per Landgren, som kritiserade delar av utjämningssystemet, att i själva verket är ett långtgående utjämningssystem en förutsättning för en reell kommunal självstyrelse. Så är det. Om vi inte ska ha kommuner som har svårigheter att klara sina grundläggande åtaganden för vård och skola måste vi ha ett långtgående utjämningssystem som tar hänsyn både till skillnader i inkomst mellan olika regioner och till olika strukturella kostnadsskillnader mellan olika delar av landet. Jag har läst utskottets betänkande och följt debatten om utjämningssystemet, och jag kan konstatera det glädjande faktum att det finns en väldigt bred uppslutning bakom de grundläggande principerna för det kommunala utjämningssystemet. Detta är också riktat till Per Landgren m.fl. talare som har kritiserat utjämningssystemet. I Kommunsverige och i Landstingssverige finns det en bred uppslutning över partigränserna bakom utjämningssystemet. För att inte upprepa debatten från i våras när utjämningssystemet reformerades vill jag bara hänvisa till de yttranden som kom från både Kommunförbundet och Landstingsförbundet och som är ett tydligt uttryck för den breda politiska uppslutning bakom de grundläggande principerna i utjämningssystemet. Nu är dock inte utjämningssystemet perfekt och absolut rättvist - jag tror inte att man kan nå dithän. Det finns alltid skäl att göra modifieringar, och det riktar jag till Lena Ek. Den delegation som vi nu har tillsatt för att se över vissa faktorer i utjämningssystemet syftar just till att göra en analys av om vi har uppnått en tillräckligt långtgående rättvisa. En av de saker som delegationen ser över och som jag tycker att det finns skäl att närmare analysera är om utjämningssystemet i tillräcklig utsträckning tar hänsyn till starka befolkningsförändringar. Det gäller såväl starka befolkningsminskningar under kort tid som starka befolkningsökningar under kort tid. Det finns skäl att göra ett sådan grundläggande analysarbete, och jag hoppas att vi i slutet av nästa år ska få ett färdigt material som belyser detta och som, om det finns skevheter i systemet, kan lägga fram förslag om modifieringar. Fru talman! Den uppbyggnad av den kommunala verksamheten som det nu finns utrymme för måste göras med eftertanke. De kostnader som vi tar på oss nu måste vi klara att bära även när inkomsterna inte är lika stora som i dag. Gör vi inte det riskerar vi att hamna i en ny situation med ekonomiska besvärligheter inom kommunsektorn och med svårigheter att hantera de stora åtaganden som kommunsektorn och landstingssektorn står inför framöver. Under de senaste åren har riksdagen beslutat om höjningar av de generella statsbidragen till kommuner och landsting. Det rör sig om en nivåhöjning på 25 miljarder kronor 2002 jämfört med 1996. Statsbidragsökningarna har varit ett nödvändigt tillskott för att upprätthålla kvaliteten inom skola, vård och omsorg. Men vad som framför allt är glädjande är att kommunsektorn till följd av ökade skatteintäkter nu går mot betydligt ljusare tider. Skatteintäkterna ökar, som jag nämnde, med 25 miljarder kronor nästa år jämfört med innevarande år. Och detta ska ses i ljuset av att de generella statsbidragen ökar med 4 miljarder kronor. I tider av god ekonomisk utveckling är det inte längre nivåhöjningarna av de generella statsbidragen som är det enskilt viktigaste tillskottet till kommun och landstingssektorn. Genom en framgångsrik ekonomisk sanering har vi skapat förutsättningar för en utveckling av välfärdssektorn, förutsättningar att klara de utmaningar som kommun och landstingssektorn står inför framöver. Det har varit en uppgift som en socialdemokratisk regering fick väljarnas förtroende att genomföra i valet 1994 efter ett antal år av ekonomisk politik som ledde Sverige in i ett moras, på randen till konkurs. Det är viktigt att påpeka, Per Landgren, att det är tack vare en framgångsrik ekonomi som förutsättningar nu skapas för att klara av att hantera de viktiga välfärdsutmaningar som vi står inför. En sådan välfärdsutmaning är att klara av uppgifterna inom vårdoch omsorgssektorn. 8 miljarder kronor att satsas på utveckling av svensk sjukvård med start från 2001. Redan i dagsläget råder dock ett ökat behov inom t.ex. primärvård, äldreomsorg och psykiatri. Därför föreslår regeringen att ytterligare 1 miljard tillförs vård och omsorgsområdet 2001. Totalt satsas alltså 9 miljarder på utveckling av svensk sjukvård under åren 2001-2004. För att uppehålla mig vid Per Landgren tycker jag att han borde ta sig en funderare på vad kristdemokratisk politik i praktiken betyder. Om jag inte har förstått saken alldeles fel bär Kristdemokraterna det politiska ansvaret för situationen i Stockholms läns landsting och för det totala kaoset i Västra Götalands läns landsting. I Stockholms läns landsting går skattesänkningar före satsningar på utveckling av sjukvården. Där återinförs sjukvårdsavgifter för barn, och där är privatiseringen den fråga som står högst på den politiska dagordningen. Trots den allmänt goda ekonomiska utvecklingen som vi kan se framför oss finns det fortfarande kommuner och landsting som brottas med en svag ekonomi, ofta till följd av yttre strukturella faktorer, som t.ex. en svag tillväxt i regionen, negativ befolkningsutveckling eller obalans i åldersstrukturen. Jag kan dela Lena Eks uppfattning om att regionalpolitiken står inför stora utmaningar framöver när det gäller den obalans som växer fram i Sverige. Men i avvaktan på framgång och resultat när det gäller regionalpolitiken - det kommer ju inte över en dag, inte ens om Lena Ek skulle få bestämma - krävs det ekonomiskt stöd till kommuner och landsting som har kvarstående ekonomiska problem. Jag måste säga att jag är utomordentligt förvånad över Centerpartiet. De sitter i ledningen eller delar ansvaret i många av de kommuner som har ekonomiska problem till följd av en stark befolkningsutflyttning. Ändå går de emot regeringens förslag om att inrätta kommundelegationen och sätta av resurser för att hjälpa till att klara en överbryggning, en strukturförändring i kommunerna, på ett bra och balanserat sätt. Jag tycker att det är utomordentligt förvånande att Centerpartiet lierar sig med Moderaterna och Folkpartiet när det gäller frågan om att ge ett stöd för att klara av strukturförändringen och verksamheten i de kommuner som har kvarstående ekonomiska problem. bägge delegationerna är centrala och viktiga för att hjälpa kommuner i en utsatt position - har för 2000 och 2001 sammanlagt nästan 4 miljarder till sitt förfogande för att kunna hjälpa till att klara den nödvändiga strukturförändringen och uppnå ekonomisk balans i ordnade former. Det är något märkligt att Lena Ek avvisar dessa insatser. Fru talman! Några år in på det nya seklet kommer kommun och landstingssektorn att ställas inför några markanta utmaningar. Det handlar bl.a. om demografiska förändringar som en åldrande befolkning och låga födelsetal för med sig. Det handlar om stora pensionsavgångar och påföljande stort rekryteringsbehov till den kommunala och landstingskommunala sektorn. För några år sedan såg den kommunala verksamhetens framtid mörk ut. Nu tycks de mest pessimistiska spådomarna om den framtida krisen komma på skam. Kommunerna och landstingen har betydligt bättre ekonomiska förutsättningar. Det är kanske inte så, som vi har trott och som vi har läst i olika rapporter, att utmaningen med den åldrande befolkningen kommer att bli så omfattande och kostsam som vi tidigare har befarat. Långtidsutredningen presenterade för några dagar sedan en rapport som visar att kostnadsutvecklingen för den åldrande befolkningen inte kommer att bli så omfattande som vi tidigare har trott. Vi lever allt längre men utnyttjar sjukvården främst under de sista levnadsåren. Enligt långtidsutredningen kommer den förändrade befolkningssammansättningen att medföra en ökad volym i äldreomsorgen med 22 % fram till 2030. Det ska jämföras med en volymökning på 57 %, som vi tidigare har räknat med, för samma period. Vi kan i dag också konstatera, och det är den andra glädjande faktorn, att intresset för att arbeta inom vård och omsorg har ökat bland ungdomar under det senaste året. Detta visas bl.a. i 1998 års ungdomsbarometer. En av de stora och viktiga utmaningar som kommun och landstingssektorn står inför är att klara av personalrekryteringen. Det handlar då om att öka statusen för vård och omsorgsyrkena och om att utveckla personalens delaktighet i och medinflytande över arbetet. Men det handlar också om - vilket jag brukar påpeka när jag är ute och talar om kommunal ekonomi - att fånga upp och ta till vara all den kompetens och erfarenhet som i dag är så gott som utestängd från den reguljära arbetsmarknaden. Jag talar här om den stora grupp personer med utländsk bakgrund. Här har vi alla ett mycket stort ansvar. Vi har inte råd att utestänga denna grupp från arbetsmarknaden. För mig är det uppenbart att företag, kommuner och organisationer med en genomtänkt och långsiktig strategi för ökad mångfald kommer att ha en klar fördel när det gäller att locka till sig de bästa personalresurserna i framtiden. Att utnyttja och använda sig av den stora kompetens och erfarenhet som finns bland den invandrade befolkningen kommer att bli en av de stora utmaningarna för kommun och landstingssektorn framöver. Genom att alla människor blir delaktiga i vårt samhälle säkrar och fördjupar vi demokratin. På så sätt befäster vi också alla människors rätt till ett bra liv oavsett kön eller ålder, oavsett social och etnisk bakgrund och oavsett var i landet man bor.

Fru talman! Statsrådet Lövdén är förvånad över att Centerpartiet inte har ställt upp på den dryga miljarden som ska lämnas till kommunakuten. Jag kan förstå det, eftersom Socialdemokraterna och Centerpartiet har en historia av starka kommunsatsningar som vi gemensamt har genomfört också under de senaste åren. Det som vi har försökt att hitta är dels en möjlighet att förbättra kommunernas ekonomi, dels en metod som går direkt till de svårast drabbade. Det är därför som vi har valt att satsa på de unga föräldrarna i vårt budgetförslag. Kostnaderna för socialbidragen, som tas ur kommunernas kassa, har fördubblats under 90-talet. De 130 000 personer som har fått bidrag i minst fyra år under den här tiden har kostat 40 miljarder, enligt Att i ett slag se till att de yngre familjerna, och särskilt de unga ensamstående mammorna, får en bättre ekonomi ger ett mångdubbelt bättre resultat i de kommunala kassorna, i den kommunala ekonomin. Dessutom ger det mänskligt sett ett mycket bättre resultat. Det låter kanske patetiskt att säga det i en riksdagsdebatt där vi talar om siffror och budget, men mitt hjärta blöder för de unga föräldrar som har en så förnedrande ekonomisk situation att de tvingas att gå till socialen för att klara det dagliga uppehället för sig och sina barn. Det är därför som vi har valt att i stället specialrikta pengar åt det hållet. Det är anledningen. Det finns också en annan anledning. Det är att vi i ökande grad har blivit skeptiska mot tillfälliga delegationer och resultatet av deras arbete. Det är också en bidragande anledning till att vi har valt den här tekniken. Att skatteintäkterna ökar är förstås viktigt för kommunerna. Men långsiktiga strukturella satsningar för att överleva är sådana satsningar som vi efterlyser, t.ex. digital allemansrätt.
Fru talman! Det sistnämnda har vi inga delade meningar om. Jag markerade i mitt anförande att kraven på regionalpolitiken skärps under kommande år till följd av den framväxande regionala obalansen. Men åtgärder, en effektiv regionalpolitik, en fortsatt satsning på regionala högskolor, IT som har ålagts alla kommuner och ett framgångsrikt tillväxtavtalsarbete räcker inte i den akuta situation som flera kommuner befinner sig i med en kraftig ekonomisk obalans till följd av en stark befolkningsutflyttning. Lena Eks besked till dessa kommuner är: Ni ska inte få en hjälpande hand av staten. Ni ska inte få hjälp med att i ordnade former underlätta en anpassning av verksamheten till det vikande befolkningsunderlaget. Ni får klara er på egen hand. Kommunerna Gällivare, Hällefors och Olofström ska tydligen klara av sina bostadsbekymmer på egen hand. Andra kommuner som har ekonomiska problem av andra skäl ska också på egen hand få hantera sin situation med kraftiga neddragningar och svårigheter att upprätthålla den grundläggande vården, omsorgen och utbildningen som följd. Det är Centerpartiets besked till de kommunalpolitiker som nu har sett en möjlighet att få hjälp med strukturomvandlingen i ordnade former. Det är ett klargörande besked från Centerpartiet.
Fru talman! Jag tror att statsrådet blandar ihop Centerpartiets besked när det gäller bostadsdelegationen och kommunakuten. Vi stöttade faktiskt bostadsdelegationen men motsatte oss kommunakuten. Det är som jag sade alldeles nyss, att i ett slag skulle man ge kommunerna mer pengar över och samtidigt lösa svåra mänskliga problem genom att i stället stötta de långtidsarbetslösa eller de unga föräldrar som under lång tid har varit tvungna att vara ekonomiskt beroende av socialbidrag. Under den här perioden 1996 är det närmare 120 000 barn i familjer som långvarigt haft socialbidrag enligt Socialstyrelsen. Jag tycker att det är ett elegantare, mänskligare och ekonomiskt långsiktigt vettigare sätt att minska kommunernas utgifter för socialbidrag i samma slag som man hjälper dessa unga familjer. Jag tycker att den tekniken är bättre ekonomiskt och mänskligt.
Fru talman! Lena Ek har kanske noterat att socialbidragen under de senaste två åren har minskat. I år räknar vi med en minskning av socialbidragen på 9 %. Det är ju en följd av en bättre arbetsmarknadssituation. Det är också en följd av de insatser som regeringen har gjort mot långtidsarbetslösheten. Och den budget som riksdagen fastställer för nästa år innehåller också ytterligare insatser för att pressa tillbaka långtidsarbetslösheten och därmed en del av socialbidragskostnaderna. Lena Ek andades i sitt anförande en kritik mot Bostadsdelegationen. Hon sade att våra erfarenheter av tillfälliga delegationer inte är särskilt positiva. Jag kan försäkra Lena Ek att de kommuner som har fått hjälp via Bostadsdelegationen är nöjda med den hantering som har skett och tycker att det har varit väldigt positivt med en genomlysning av den kommunalekonomiska situationen, av bostadsbolagens ekonomiska situation och med ett åtgärdspaket för att sanera de kommunala bostadsbolagen på orterna. Kommundelegationen ska arbeta på ett liknande sätt, hjälpa kommunerna i en besvärlig situation att klara strukturomvandlingen i ordnade former. Och det är än en gång, fru talman, förvånande att Centerpartiet lierar sig med Moderaterna och Folkpartiet i ett motstånd mot Kommundelegationens arbete och de medel som vi har satt av för den verksamheten.
Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 1, vilket jag glömde att göra i mitt anförande. Ibland känns det ganska förhoppningsfullt att debattera, i alla fall när man kan stämma in i en hel del men också när man kan rätta till en del missförstånd som kanske ligger bakom just oenighet. Fru talman! När det gäller just utjämningssystemet sade statsrådet att ett långtgående utjämningssystem är en förutsättning för kommunal självstyrelse. Förutom att man där kan lägga till att det naturligtvis är viktigt med skattebasernas utveckling i sig, kan jag hålla med om att utjämningssystemet är en viktig förutsättning. Men problemet enligt oss är att det är en inomkommunal utjämning. Alltså utifrån mitt resonemang om kommunal självstyrelse och naturliga gemenskaper ska det ju vara den överordnade, i detta fall gemenskapen staten, som går in och gör utjämningen. Man ska inte ta pengar från den ena kommunen, låt vara att det sker tekniskt korrekt nu, och föra över till den andra. Det är ju det som går emot såväl grundlagens intention om den kommunala självstyrelsen som lokaliseringsprincipen och den kommunala beskattningsrätten, att man lyfter skatt för verksamhet i den egna kommunen eller i det egna landstinget eller något liknande. Att en framgångsrik ekonomisk politik är en förutsättning för vård och omsorg är vi ju ense om, och då kan jag, fru talman, bara beklaga att minister Lövdén samarbetar med partier som inte fullt ut erkänner detta och är tillväxtvänliga utan som faktiskt gång efter gång bromsar just den tillväxt som kommuner och regioner behöver. När det gäller det politiska ansvaret för Stockholm och Västra Götaland, kan jag i alla fall tala för Västra Götaland i den meningen att situationen där ju är parlamentariskt komplicerad. Det vittnar ju bl.a. det faktum om att en socialdemokratiskt ledd majoritet föll efter bara någon dag. Sedan ärvde den nu sittande majoriteten 1 miljard i underskott. Det kanske inte är dags att käbbla om det, men visst är det komplicerat.
Fru talman! Jag noterade bara ganska stillsamt att Per Landgren kristdemokraterna ju måste fundera lite grann kring sitt eget fögderi där man har möjlighet att styra i dag. Då har jag noterat att det råder fullt politiskt kaos i Västra Götaland. Utvecklingen för sjukvårdens verksamhet och för landstingets ekonomi är utomordentligt oroande och allvarlig. Jag noterade också att kristdemokraterna sitter i majoritet i Stockholms läns landsting tillsammans med några andra borgerliga partier och sänker landstingsskatten med 40 öre motsvarande nästan 1 miljard kronor som man undandrar från sjukvårdssektorn. Jag hör kristdemokrater stå och tala sig varma för vårdområdet, för sjukvården. Men i praktisk handling, där man har möjlighet att styra och bestämma, tar kristdemokraterna inte ansvar för en bra utveckling inom vården. Jag noterar att en bred majoritet i riksdagen har ansett att utjämningssystemet är förenligt med grundlagsreglerna. Det har också Lagrådet gjort. Det finns ju inte någon kritik att rikta på den punkten när det gäller utjämningssystemet. Än en gång tycker jag att det är glädjande, trots övertoner som vi ibland hör i debatten från framför allt Stockholmsmoderater, att det finns en väldigt bred uppslutning bakom utjämningssystemet inom kommun och landstingssektorn. Det kan finnas enskildheter i det som behöver rättas till och modifieras. Det måste man alltid göra med ett sådant omfattande system. Men en bred uppslutning bakom principerna för utjämningssystemet finns det.
Fru talman! Jag avvaktar fortfarande någon typ av motivering till kommunal självstyrelse. Är kommunal självstyrelse något som denna kammare beslutar ena dagen och kan ta bort andra dagen, eller finns det någonting i verkligheten som faktiskt ger dessa gemenskaper en faktisk rätt till kommunal självstyrelse? Är det så vi behandlar låt oss säga mänskliga fri och rättigheter, att politiska församlingar kan tillåta den ena dagen och ta bort den andra dagen? Det är den typen av resonemang. Det stämmer inte att det är fullt politiskt kaos i Västra Götaland, även om det är politiskt kaos som dock inleddes med en majoritet där socialdemokraterna fanns med. Det är inte så att det uppstod i och med den nya majoriteten som tyvärr är väldigt bräcklig, eftersom vi har ett sjukvårdsparti med en utslagsröst. Men det har ju även socialdemokraterna fått känna av. Så varför tar man upp den typen av ganska trivialt käbbel - får man väl kalla det - i denna debatt när jag i alla fall försöker föra in den på något djupare vatten?
Fru talman! Det är väl inte obekant för Per Landgren att regeringen är anhängare av kommunal självstyrelse. Det är ett viktigt fundament när det gäller svensk demokrati. Sedan är naturligtvis den kommunala självstyrelsen så utformad att vi ibland kan ha olika uppfattningar om en åtgärd eller ett beslut i Sveriges riksdag innebär ett så allvarligt ingrepp i den kommunala självstyrelsen att det urgröper den kommunala självstyrelsen. Den diskussionen kommer vi alltid att ha. Men principen om kommunal självstyrelse, att de grundläggande välfärdsåtagandena ska skötas av kommuner och landsting, råder det inga delade meningar om. Jag hörde att Per Landgren i sitt inledningsanförande tog upp några exempel på ingrepp i den kommunala självstyrelsen. Maxtaxan var ett sådant exempel. Det förslag som nu är ute på remiss innebär ett frivilligt åtagande för kommuner och landsting. Det är ett statsbidragssystem som innebär ett erbjudande till kommunerna att införa maxtaxa och få statsbidrag. Det är upp till kommunerna att själva välja om de vill införa maxtaxa eller inte. Det var ett exempel. Utjämningssystemet var ett annat exempel som Per Landgren tog upp. Vi kanske inte ska diskutera Västra Götaland mycket mer. Eftersom Per Landgren sträcker ut handen kan jag hålla med om att det råder kaos i Västra Götaland, men inte fullt politiskt kaos. Om vi kan vara överens om att det råder politiskt kaos kan jag väl ta tillbaka ordet fullt.
Fru talman! Fru talmannen har inte lyssnat på hela debatten men om hon hade förväntat att få höra något om effektivitet, om konkurrensutsättning av kommunernas verksamhet och om en bättre upphandling kan jag försäkra att fru talmannen inte har missat så mycket. Varken statsrådet eller Sonia Karlsson sade mycket om det, utan det var samma vanliga fokusering på pengar. Bilden är fortfarande att den som ger 80 miljarder är bättre och snällare än den som ger 78 miljarder. Den bilden delar naturligtvis inte vi. Satsningen på storstäderna är ett exempel. Statsrådet sade att han vill motverka marginaliseringen. Men jag vill påminna om att en del av marginaliseringen faktiskt är en följd av den gigantiska omhändertagandeindustri som Socialdemokraterna har varit med om att bygga upp, inte minst i invandrartäta områden. Statsrådet pratade om en uppslutning bakom utjämningssystemet. Också jag tycker att det är bra. Men jag vill påminna om att de felaktigheter som finns i systemet skadar uppslutningen. Jag har frågat två gånger men jag har inte fått något svar på frågan: Varför vill Socialdemokraterna och regeringen inte minska utjämningsgraden och därmed minska en del av de felaktigheter som finns i utjämningssystemet? Jag har också frågat om kommunernas skatteplanering men jag har inte fått något svar. I och för sig gällde det föregående talare. Men är det rimligt att kommunerna sysslar med skatteplanering? Är det bättre när kommunerna gör det än när den privata sektorn gör det?
Fru talman! Jag ska börja med att beröra frågan om effektivitet inom den kommunala verksamheten. Under 90-talet har det skett en avsevärd effektivisering inom den kommunala verksamheten. Produktivitetsförbättringen har varit väldigt stark. Tyvärr har det också varit så under 90-talet och den ekonomiska krisen att väldigt viktiga åtaganden har fått stå tillbaka. Kommuner och landsting har fått bära en stor börda när det gäller saneringen av svensk ekonomi. Det har också inneburit att kvaliteten inom flera områden har fått stå tillbaka under 90-talet. Nu har vi ett bättre ekonomiskt läge och förutsättningar att göra kvalitetsförbättringar inom viktiga områden som vården, omsorgen och skolan. Detta är resultatet av en framgångsrik ekonomisk politik under de senaste åren som står i bjärt kontrast till den politik som Folkpartiet var medansvarigt för under perioden Jag förstår att Bijan Fahimi siktar in sig på inkomstutjämningsdelen i utjämningssystemet. Ett rakt besked är - och det har jag gett vid flera tillfällen, t.ex. redan i våras när vi debatterade utjämningssystemet och skulle ta beslut om propositionen om utjämningssystemet - att vi ska rätta till den negativa marginaleffekt som finns i utjämningssystemet. Den innebär att vissa kommuner med låg skatt och en väldigt kraftig skatteunderlagstillväxt kan få någon tiondels mindre utfall i utjämningssystemet än genomsnittskommunen i landet. Den negativa marginaleffekten ska vi alltså rätta till och det beskedet har regeringen vid upprepade tillfällen gett. Ett sådant förslag kommer att presenteras till våren.
Fru talman! Jag håller med om att produktiviteten förbättrades under 90-talet men vill påminna om att det skedde under första delen av 90-talet, under den period då de borgerliga partierna hade majoritet både i riksdagen och i många kommuner och drev igenom mycket av effektiviseringen. Jag vill påminna om att regeringen gör vad den kan för att stoppa många kommuner och landsting när det gäller förnyelsearbetet. Man vill stoppa konkurrensutsättningen. Man vill stoppa möjligheterna för privata aktörer att komma in. Man är emot att bostadsbolag privatiseras men detta är ju en del av förnyelsearbetet för att öka effektiviteten i kommunerna.
Fru talman! Vi ska kanske inte ha en stor bostadspolitisk debatt här i dag. Jag skulle gärna ha tagit den i dag men det har jag gjort vid andra tillfällen i denna kammare. De allmännyttiga bostadsföretagen har väldigt stor betydelse för ett reellt innehåll i den sociala bostadspolitiken. Det har Folkpartiet och Moderaterna naturligtvis svårt att inse men så är det. I Sverige har vi valt vägen att bygga upp ett stort allmännyttigt bestånd som är attraktivt för breda grupper; detta till skillnad från många andra länder som har byggt rena socialbostäder. Jag tycker att det är viktigt att bevara ett stort icke vinstdrivande bostadsbestånd för att ge ett reellt innehåll åt den sociala bostadspolitiken. Jag har läst utskottsbetänkandet och måste konstatera att Folkpartiet inte vill vara med i Bostadsdelegationens arbete. Jag hörde Bijan Fahimi i sitt anförande säga att kommunerna själva bör ta ansvaret för den ekonomiska situation som är en följd av ett för stort bostadsbestånd. Jag kan försäkra Bijan Fahimi att det skulle innebära ekonomisk katastrof för väldigt många kommuner som har ett stort överskott på lägenheter - ett överskott som man egentligen inte själv bär ansvaret för, utan ett överskott som är en följd av utbyggnaden av bostäder. Bruket industrin. När bruket/industrin sedan packar ihop står kommunen där med tomma lägenheter. Om kommunerna själva fick ta hela den bördan skulle det innebära svåra ingrepp i välfärdens kärnområden - skolan, vården och omsorgen. Det är alltså detta som är Folkpartiets besked till de kommuner som har bekymmer med sina bostadsbolag.

Fru talman! I allt väsentligt instämmer jag i det som statsrådet Lövdén tagit upp i sitt anförande och i många av sina repliker. Jag skulle ändå vilja börja med att förklara vissa grundläggande skillnader mellan de borgerliga partiernas sätt att se på kommunsektorn och hur vi i Vänsterpartiet ser på denna gemensamma sektor. Vår grundidé är devisen: Av var och en efter förmåga åt var och en efter behov. Sektorn är solidariskt finansierad och vi använder den för att rättvist fördela resurser för de behov som människor har framför allt av vård, skola och omsorg. Enligt det borgerliga synsättet är människan kund på en marknad i stället för medborgare i ett samhälle. Kunden är isolerad från sina medmänniskor. Hon fattar sitt beslut - köpa eller inte köpa - utifrån sina egna kortsiktiga önskemål. Kunden behöver inte argumentera och resonera, inte tänka på långsiktiga konsekvenser eller på hur det egna beslutet påverkar andra. Kundens "rösträtt" är graderad efter ekonomiska tillgångar, s.k. köpkraft. Om var och en strävar efter att maximera sin egen nytta blir resultatet genom marknadens osynliga hand det bästa tänkbara. På medborgare ställs det högre krav. Medborgare ingår i ett demokratiskt kollektiv. En ensam medborgare är en självmotsägelse. Som medborgare måste vi resonera, diskutera, ta ställning för och emot och komma fram till ett beslut. Hur använder vi bäst våra gemensamma resurser? Vi måste tänka långsiktigt. I ett samhälle där vi aldrig är medborgare utan där vi reduceras till kunder på en vårdmarknad, en skolmarknad, en kulturmarknad, en pensionsmarknad, en arbetslöshetsförsäkringsmarknad osv. förtvinar demokratin. En grundläggande skillnad mellan privat näringsliv och gemensam sektor är att privata företag producerar för vinst, medan kommuner och landsting producerar nyttigheter, bruksvärden, för att tillfredsställa bestämda behov. Därför anser vi att modeller hämtade från näringslivet inte är en lösning på den gemensamma sektorns problem. I stället vill vi utveckla de demokratiska former för beslut, inflytande och förvaltning som skapats inom den gemensamma sektorn. De förtroendevalda politikernas ansvar är att se till helheten och förvalta de gemensamma resurserna på ett sådant sätt att invånarnas intressen och önskemål tillgodoses både på kort och på lång sikt. Den gemensamma sektorn är det främsta demokratiska redskapet för att skapa förutsättningar för uthållig tillväxt och för att påverka fördelningen av inkomster och kapital. Vi menar att en stark och effektiv gemensam sektor är en förutsättning för en väl fungerande ekonomi - en ekonomi som inte bidrar till ökade klyftor utan som befrämjar jämlikhet, jämställdhet, ekologisk och regional balans och människors kreativitet. Fru talman! Med detta som utgångspunkt arbetar Vänsterpartiet för att ge kommuner och landsting ekonomiska förutsättningar för att ge likvärdig kommunal service till alla oavsett var de bor i landet. Vi behandlar i dagens kammardebatt förslag i budgetpropositionen till anslag för budgetåret 2000 inom utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner, och motioner som väckts i samband med den. Vi behandlar också ett antal kommunalekonomiska motioner som lagts under den allmänna motionstiden. Vänsterpartiet yrkar bifall till hemställan i betänkandet och avslag på samtliga reservationer. Fru talman! Ekonomin har förbättrats. Arbetslösheten minskar och sysselsättningen ökar, kanske inte så starkt som vi vill, men ändå går det i rätt riktning. Skatteintäkterna förbättras både för stat och kommuner som ett resultat av sysselsättnings och reallöneökningar. Reduceringen av egenavgifterna på 4,8 miljarder påverkar skatteunderlaget positivt i kommunerna. Genom det kommunala inkomstutjämningssystemet kan de ökade skatteintäkterna komma alla kommuner till gagn. Mer resurser tillförs alltså kommuner och landsting. De 200 kronor som alla löntagare betalar i statsskatt innebär att 1,3 miljarder förs till kommunerna. För att hjälpa kommuner i kris kan Kommundelegationen och Bostadsdelegationen disponera nästan 2 miljarder per år 2000 och 2001. För 2001 reserveras också en miljard för vård och omsorg. Men allt är inte bra. Det är ett nationellt problem att tillväxten ser olika ut i landets regioner. En tydlig konsekvens är den alltmer accelererande utflyttningen. Lena Ek har varit inne på detta tidigare. 210 av landets 289 kommuner redovisar en minskad folkmängd. Landstingen som helhet har fortfarande en ansträngd ekonomi. Det är fortsatt strama tider för landets kommuner och landsting. Trots ökad ekonomisk tillväxt och ökat skatteunderlag anser t.ex. Kommunförbundet utrymmet för kommunernas verksamhet vara högst begränsat. Tillskotten av resurser går till att i första hand klara balanskravet och bara delvis till att parera de kontinuerligt ökade behoven på äldresidan. Det är viktiga synpunkter att tänka på i det fortsatta arbetet med budgeten inför kommande år. Fru talman! Varken Moderaterna eller för den delen Kristdemokraterna verkar se den regionala obalansen som ett problem. Den regionala obalansen existerar inte i den moderata verkligheten. Moderaternas recept för att förbättra kommunernas ekonomi är ökad tillväxt genom fler sysselsatta som i sin tur skapar ökade skatteintäkter. Så långt kan jag hålla med, men jag kan inte se logiken i att det ska ske genom avreglering av arbetsmarknaden, en mer flexibel lönebildning eller en lägre skatt på investeringar och arbete. Det handlar alldeles för mycket om dynamiska effekter av ideologisk karaktär. Det är en logisk kullerbytta att påstå att sänkta skatter innebär mer resurser till kommuner och landsting. Att sänka skatten för att få mer resurser till kommunsektorn måste i det här sammanhanget vara i allra högsta grad kontraproduktivt. En annan ideologisk trolleriformel är att privatisering skulle ge skattebetalarna både billigare och bättre vård, skola och omsorg. Verkligheten har visat på motsatsen. Det har varit svårt att hålla totalkostnadskontrollen. Man skapar en konstgjord marknad där det görs ständiga förändringar i spelregler och prissättning beroende på den ekonomiska situation som kommunen eller landstinget har. Kvalitetsförbättringar går inte att utläsa. Medborgarnas insyn försämras. Fru talman! Moderaterna, Centerpartiet och Folkpartiet vill avskaffa anslaget till Kommundelegationen och till viss del Bostadsdelegationen. Att moderater och folkpartister vill avskaffa det riktade stödet kanske inte förvånar mig, men jag är lika förvånad som Sonia Karlsson och statsrådet Lövdén över att också centerpartisterna sällar sig till denna skara. Det överraskar nog många med mig, speciellt med tanke på att Centerpartiet säger sig vilja måna om de kommuner och landsting som har det svårt på grund av strukturella problem, t.ex. att befolkningen minskar. Jag blir inte mindre undrande med tanke på att det också finns en koppling mellan Kommundelegationen och de orter som kommer att drabbas av försvarsnedskärningar, där Centerpartiet spelar en central roll. En av dem som sitter med i Kommundelegationen är centerpartist och finns också med i försvarsuppgörelserna. Kan man lita på att centerpartisterna kommer att arbeta med de här frågorna på ett seriöst sätt när moderpartiet inte tror på Kommundelegationen? Idealet vore naturligtvis att man inte skulle behöva en kommun eller en bostadsdelegation. Men man måste utgå ifrån de faktiska ekonomiska förhållandena. Stödet behövs under en övergångsperiod. Kommunal verksamhet är en viktig del i infrastrukturen. Vänsterpartiet har aktivt bidragit till att anslaget förstärktes. Det är samtidigt viktigt att poängtera att det handlar om en individuell prövning av varje ansökning, och en aktiv och ömsesidig dialog ska ske mellan den som ansöker och Kommundelegationen. Det får inte bli några tendenser som liknar tvångsförvaltning. För övrigt kommer Vänsterpartiet att aktivt medverka för att resultatet av Kommundelegationens arbete får avsedd effekt. Fru talman! Avslutningsvis ska jag nämna något om de motioner som berör kostnads och inkomstutjämningssystemet. Till Per Landgren vill jag säga: Den kommunala sjävlstyrelsen är starkare i Sverige än i de flesta andra länder. Det anges i regeringsformen som en av folkstyrelsens grunder. Den kommunala beskattningsrätten har emellertid kringskurits genom olika beslut under 90-talet. Vänsterpartiet tycker att det har varit bra att ansvaret för den offentliga välfärden - skola, vård och omsorg - tagits över av kommuner och landsting. Det gagnar demokratin, men för att den kommunala självstyrelsen ska fungera krävs att kommunerna garanteras likvärdiga ekonomiska förutsättningar. Vi hade nyligen, så sent som i juni i år, en grundlig debatt om inkomst och kostnadsutjämningssystemet. Det finns en grundläggande skillnad mellan framför allt moderaterna och oss. Moderaterna vill avskaffa systemet. Kritiken riktas hårdast mot inkomstutjämningssystemets långtgående inkomstutjämning. Man talar om pomperipossaeffekter, vilka i praktiken aldrig har visat sig vara reella. Vänsterpartiet kommer att medverka till att befolkningsförändringarnas konsekvenser för kommunernas verksamhet och ekonomi beaktas i kostnadsutjämningssystemet och att merkostnaderna för hälsooch sjukvård i storstadsregioner och glesbygd får en rättvis behandling. Med förtur behandlas kompensation för befolkningsminskning i landsting. Vi ser även över inkomstutjämningssystemets eventuella pomperipossaeffekter. Dessutom har arbetet med analys av jämställdhetsaspekterna i utjämningssystemet påbörjats, och vi ser fram emot att det blir klart.

Fru talman! Jag tycker att det är spännande med det ideologiska anslag som Siv Holma hade i början av sitt anförande. En sak som jag har fått lära mig är att om kritik ska träffa ska beskrivningen av det man kritiserar vara riktig och fullständig. När den inte är det faller kritiken. Siv Holma talade inledningsvis om en borgerlig människosyn. För mig är det ett väldigt konstigt begrepp. Där får Siv Holma gärna definiera vad det är fråga om. Vi kristdemokrater har ju talat om en kristen människosyn under många år. Vi har också talat om personalism och en personlistisk människosyn. Där kan man ingalunda säga att människan på något sätt likställs med en kund. Att reducera människan på ett sådant sätt är för oss fullständigt främmande. Jag går inte in mer på det. Det gör ju också att människan som medborgare aldrig kan vara ensam. Vi är därför överens om att individualismen kan hamna i problem i ett samhällsbygge där man lyfter fram den enskilde på flertalets bekostnad. Fru talman! Siw Holma sade också att modeller från näringslivet inte är en lösning. Jag skulle vilja säga att för vår del handlar det inte alls om att näringslivet skulle vara modellen för offentlig verksamhet. Men ibland sysslar kommunerna och det offentliga med alldeles för mycket och då är det lämpligt att knoppa av verksamheter och bolagisera som en träning inför en privatisering, försäljning eller något liknande. En stark offentlig sektor är en förutsättning för en stark ekonomi - något sådant, fru talman, tror jag att Siw Holma sade. Jag skulle vilja säga att det där med förutsättning uppfattar jag som helt fel. Snarare skulle en stark offentlig sektor - jag skulle vilja säga en väl fungerande offentlig sektor - vara en följd av en stark ekonomi. Jag tror att ni har fått fel tågordning på saker och ting. Det finns fler saker att säga.
Fru talman! Det här med borgerlig syn och det jag utvecklade om att vara medborgare eller kund i kommunal eller landstingskommunal verksamhet handlar faktiskt om hur marknadslösningarna har utvecklats i många kommuner och landsting. Konkurrensutsättningen har lett till privatisering och i extrema fall utförsäljning. Valfriheten har också tenderat att leda till att man ser på människor som har olika behov av skola, vård och omsorg som kunder. Det handlar om köp-och-sälj-system. Det är de faktiska förhållanden som många kommuner och landsting lever med. Sedan är det glädjande att kristdemokraterna inte vill ha den utvecklingen. Tyvärr har verkligheten dock visat att många kristdemokrater deltar i att utveckla den gemensamma sektorn på det sätt som jag beskrev. Så till modeller från näringslivet. Alldeles för ofta har man sett på hur näringslivet fungerar och velat applicera det på den kommunala och landstingskommunala verksamheten. Det har också inneburit att totalkontrollen av ekonomin har försämrats avsevärt. Demokratin har minskat väldigt mycket för de förtroendevalda men också för den personal som finns i de här verksamheterna.
Fru talman! Problemet var att Siw Holma tillvitade oss kollektivt en reduktionistisk människosyn som är oss kristdemokrater - alla vågar jag nästa säga - fullständigt främmande. Det är inte något som vi driver på något sätt. Detta att använda sig av marknadslösningar i kommuner och landsting behöver inte alls ha med en sådan reduktionistisk människosyn att göra. Det kan vara rena effektivitets och förvaltarskapsskäl som ligger bakom sådana saker. Sedan, fru talman, informerade Siw Holma mig om att kommunal självstyrelse fanns i regeringsformen. Det är klart att det inte har undgått mig. Frågan är om Siw Holmas parti, regeringspartiet och andra lever efter detta. Vad jag var ute efter tidigare i debatten var om det fanns någon typ av intellektuell eller ideologisk motivering till kommunal självstyrelse. Att hävda att det står i regeringsformen borgar egentligen för ganska lite. Vi har ju sett hur beslut som har fattats härifrån inkräktar på denna kommunala självstyrelse. Min fråga tidigare var om detta var en spegling av verkligheten - av hur samhället ser ut, av hur det byggs upp. Jag talade om naturliga gemenskaper och om inneboende naturliga rättigheter. Det var ett resonemang där jag öppnade för en ideologisk diskussion.
Fru talman! Vänsterpartiet har gjort sig känt för att försvara den kommunala självstyrelsen. Jag tror att t.o.m. kristdemokraterna var för kommunalt skattestopp. Jag tyckte att det inkräktade på självstyrelsen. Balanskravet har vi också haft invändningar mot. Men eftersom vi lever i en demokrati måste vi självklart också acceptera demokratiskt fattade beslut. Jag sade också i mitt anförande att man har inkräktat på den kommunala självstyrelsen. Men jag kan förstå t.ex. statsrådet Lövdén när han säger att det finns en diskussion om vad självstyrelsen egentligen innebär. Men vår linje har, tycker jag, varit väldigt klar på den här punkten.
Fru talman! Jag tror att Siw Holma inte bara har missuppfattat den kristdemokratiska människosynen och synen på den offentliga sektorn. Hon har missuppfattat även den liberala synen på den offentliga sektorn. I vår vision är den offentliga sektorn finansierad gemensamt, så där tycker vi samma sak. Däremot finns det ingenting som säger att verksamheten också ska organiseras under offentliga monopol. Det är där skillnaden ligger. Siw Holma säger att människor inte uppfattas som medborgare utan som kunder. Enligt vår syn är människor både kunder och medborgare. De är medborgare, de går och röstar, de deltar i den offentliga debatten, de deltar i statsdelsnämnder och de är politiskt aktiva. Och det är vi absolut för och vill främja. Men de är också kunder. Vad är det för fel med att folk kan välja bort ett dagis som inte fungerar? Vad är det för fel med att folk kan välja den skola som passar just deras barn? Jag förstår inte på vilket sätt det här är en hemsk människosyn. På vilket sätt kan verksamheten bli sämre av att folk kan välja? Siw säger, fru talman, att demokratin tynar bort av en marknadsekonomisk utveckling. Jag vill påstå att demokrati och marknadsekonomi går hand i hand. Det är snarare inom de kollektivbaserade ekonomiska system som Siw Holma förespråkar som vi har sett att fruktansvärda diktaturer vuxit upp, så jag delar inte den uppfattningen. Det nämndes att vi förespråkar de verksamhetsformer som finns inom näringslivet. När det gäller användning av prismekanismer och konkurrens - ja. Det stämmer. Vi tycker faktiskt att marknadsekonomi är effektivt och fungerar bättre. Avarter i form av kommunala bolag, som är ett felaktigt sätt att ta till sig verksamhetsformer, vill vi däremot begränsa och avveckla. Är ni beredda att stödja oss i en avveckling av kommunala bolag?
Fru talman! Först och främst till detta med att kommun och landsting ska vara finansierade gemensamt. Där har vi en samsyn. Det har vi däremot inte när det handlar om hur verksamheten ska vara organiserad. Vi tycker att det är viktigt att den organiseras ur ett demokratiskt perspektiv. Förtroendevalda får inte bli enbart någon form av beställare. Förtroendevalda ska ha ett helhetsansvar för verksamheten. De ska också prioritera och se till att man får en verksamhet som alla kan få tillgång till. Valfriheten, som har varit på tapeten under senare tid och som Folkpartiet förespråkar, har ju faktiskt visat sig få negativa effekter i form av segregation. Vi vill ha en kommunal och en landstingskommunal verksamhet där alla ryms och där ingen marginaliseras. Vi vill inte att man ökar klyftorna mellan fattiga och rika. Det tog jag också upp i mitt anförande. Det är ett demokratiskt verktyg för att uppnå t.ex. jämlikhet, jämställdhet, ekologisk hållbarhet, regional balans osv. Där har vi alltså en skiljaktighet i synen på hur kommuner och landsting ska formas. Jag vill också ta upp det som folkpartisten Bijan Fahimi sade om förnyelse och utveckling. Inte heller vi är i alla lägen nöjda med hur kommuner och landsting fungerar. Också vi vill förnya, men vi vill ha personalen och brukarna med oss.
Fru talman! Siv Holma är mer angelägen om att de förtroendevalda ska ha makt. Jag tycker att det är viktigare att medborgarna ska kunna bestämma mera. Har man mer av marknadsmekanismer, konkurrens och privata alternativ får medborgarna mer att säga till om, och det är bra. Fru talman! Siv Holma nämner också att ökade valmöjligheter leder till mer av segregation. Jag förstår inte hur det kan bli segregation om folk kan få bestämma mer. Om jag vill skicka mina barn till en skola som motsvarar mina önskemål, på vilket sätt kan det då bli sämre? Älskar politikerna mina barn mer än jag själv gör? Det tror inte jag. Jag tror att valmöjligheterna och mer av alternativ minskar segregationen. Man kan inte efter två tre år säga: Vi har provat allting som ni har försökt att göra och vill stoppa det, eftersom det har varit fel. Ge människor mer av valfrihet, så blir det mindre av segregation!
Fru talman! Man har funnit segregation när man har tittat på skolor framför allt i vissa områden i storstäder. Visst finns den. När man ser på andra delar av landet, t.ex. den del som jag kommer ifrån, finner man inte segregation, men där finns inte heller de avarter av privata lösningar som man möter framför allt i Stockholm. Alternativa pedagogiska lösningar ska kunna rymmas inom den gemensamt finansierade kommunala verksamheten. Vi har olika synpunkter på hur man ska tillgodose de behov som människorna har. På vår sida tror vi på en demokratisk väg att tillgodose människors behov. Vad ni förespråkar är det som jag tog upp i mitt anförande, att människor blir kunder med ett begränsat ansvar i sitt beslutsfattande. Vi har en helhetssyn på detta.

Fru talman! Moderaterna påpekar i sin reservation att skatteintäkterna är basen för den kommunala ekonomin och att kommunens skatteintäkter ökar när det går bättre för svensk ekonomi, vilket successivt skapar ett utrymme för skattesänkningar. Det är alldeles sant, och det är precis det som händer i svensk ekonomi just nu, med en rödgrön majoritet i Sveriges riksdag. Ekonomin går bra. Utrymme har skapats för skattesänkningar men också för höjningar av bidrag till kommunsektorn, för att man där ska kunna bedriva en högkvalitativ verksamhet inom vård, skola och omsorg. För nästa år föreslås bidragen till kommunsektorn inom utgiftsområde 25 uppgå till drygt 97 miljarder. Av dem är 78 miljarder s.k. generella statsbidrag. Det innebär en välkommen höjning om 4 miljarder jämfört med förra året. 1996 är nu 20 miljarder. Detta är pengar som kommuner och landsting verkligen behöver, eftersom de förlorat åtskilliga miljarder - nästan lika mycket - på grund av de avdragsgilla egenavgifter som infördes i samband med pensionsöverenskommelsen. Nu håller man på att rätta till detta. Förutom den här bidragshöjningen kommer den höga tillväxten kommunsektorn till del i form av lägre socialbidragskostnader och högre skatteinkomster. Den näst största posten på utgiftsområdet är det statliga utjämningsbidraget till kommuner och landsting. Syftet med det här bidraget är, som andra talare har framhållit, att åstadkomma likvärdiga ekonomiska förutsättningar för kommuner och landsting att bedriva sin verksamhet oavsett strukturella förhållanden. Miljöpartiet anser att det här utjämningssystemet är mycket viktigt, och jag avvisar liksom tidigare Sonia Karlsson moderaternas påstående att utjämningssystemet skulle vara grundlagsvidrigt. Likaså anser vi inom Miljöpartiet att den tillfälliga kommundelegationen har en mycket viktig uppgift i att hjälpa kommuner och landsting som t.ex. på grund av omfattande utflyttning har svårigheter att få sin ekonomi att gå ihop. Jag yrkar därför avslag på Moderaternas, Centerns och Folkpartiets förslag att avskaffa anslaget A2 och yrkar bifall till utskottets förslag i dess helhet.

Fru talman! Jag blev en halv minut försenad till den här debatten, och det gör att de moderata synpunkterna kan föras fram först nu. Låt mig börja med att yrka bifall till reservation 2 under mom. 2. Vi moderater står naturligtvis också bakom samtliga övriga av våra reservationer. Låt mig dessutom omedelbart vända mig till Matz Hammarström, som säger att det har skapats ett utrymme för skattesänkningar genom ökningen av skatteinkomster. Man skulle kunna tro att det finns ett sådant utrymme, och det gör det också på många håll, men situationen är ju i stället den att socialdemokratiskt styrda kommuner och landsting trots de gynnsamma förutsättningarna har passat på tillfället att höja skatten. Statsrådet Lövdén sade här i våras när spärren mot kommunala skattehöjningar släpptes att det kanske skulle bli något enstaka landsting och ett fåtal kommuner som skulle komma att höja skatten. Vi kan nu se i facit att mängder av kommuner och även ett förhållandevis stort antal landsting har höjt skatten. De har då tagit tillbaka det utrymme som staten skapade genom den skattesänkning som har skett genom beslut här i kammaren. Lövdén är inte kvar - hur regeringspartiet ser på dessa kommunala skattehöjningar i det land som har världens högsta skattetryck. Det ämne som vi diskuterar i dag handlar i väldigt hög grad också om det groteskt tillväxtfientliga och grundlagsvidriga utjämningssystem som vi har för kommuner och landsting. Det är bisarrt att vi ska fortsätta att leva med det systemet. Alltfler, nu inte minst ekonomijournalister, börjar få upp ögonen för dess mycket konstiga verkningar. Man kan i dag fråga sig om det är någon som försvarar marginalskatter för privatpersoner, om de skulle uppgå till mellan 96 % och 103 %. Det gör väl numera inte ens Vänsterpartiet. Dagens inomkommunala utjämningssystem är ju så uppbyggt att kommuner och landsting har precis de förutsättningarna. Även en kommun med mycket låg skattekraft som vidtar egna åtgärder som leder till en höjning av skattekraften får se i stort sett hela den extra ökningen konfiskerad. Det här problemet gäller inte bara pomperipossaeffekten, som innebär att man tar över 100 % av inkomstökningen, utan det skapas också lika orimliga marginaleffekter om ca 95 %. Med ett sådant system ger man inga incitament för kommunerna att själva ta sig ur en besvärlig situation. Det är klart att det i nästa skede leder till att det behövs en kommunakut. Den orimliga kommunakut som man nu har inrättat leder ju typiskt nog också till att de kommuner som har tagit tag i sin situation får avslag på sin bidragsansökan, medan de kommuner som fortfarande har en besvärlig situation på grund av att de inte har tagit tag i den får anslag. Jag tycker att det var ett typiskt yttrande från ett socialdemokratiskt kommunalråd i en kommun som drabbats mycket hårt av det kommunala utjämningssystemet. Han sade ungefär så här: Jag är så oerhört trött på att hela tiden som kommunalman bidra till dem som det påstås vara synd om. Jag tycker att vi har skapat ett kommunalt system i det här landet som har tagit bort framtidstron och som är så oerhört tillväxtfientligt att jag är rädd för att vi kommer att få en kris i rekryteringen av kommunala förtroendevalda om det ska fortgå på det här sättet.
Fru talman! Det är inte riktigt trovärdigt, det Lennart Hedquist säger om hur förskräckligt eländigt kommunerna, och då särskilt Stockholm, skulle få det. Nu är det ju så att en del av de här kommunerna har en mycket hög skattekraft och en mycket låg skatt, exempelvis Täby och Danderyd som är ganska speciella om man jämför med de flesta andra kommuner i landet. Sedan kan man väl inte säga att det är mängder av kommuner som höjer skatten. Det är 21 stycken av 289. I och för sig har både regeringen och utskottet tyckt, i och med att det kommer extra statsbidrag och goda skatteintäkter, att man ska vara återhållsam med att höja skatten, men jag förutsätter att de kommuner som har höjt skatten har behövt det för att klara sin verksamhet och få ordning på sin ekonomi. Sedan finns det också ett antal kommuner som sänker skatten. Det är fem stycken, och bland dem finns Stockholm, som dessutom sänkte skatten förra året och som bitterligen klagar över att pengarna inte räcker till på grund av inkomst och kostnadsutjämningssystemet. Men de räcker tydligen till väldigt bra för att sänka skatterna. Man kanske ska fundera lite på hur man lägger pengarna.